Herr talman! Per Ahlmark är en vänlig människa, efter vad man kan förstå av den här diskussionen.

För att beröra tekosidan litet är det naturligtvis tacknämligt att det kommer åtgärder på det området. Hur det än är så finns det i Uddevalla, i Brastad och på andra håll i Bohuslän en del tekoindustrier. Per Ahlmark nämnde 750 anställda. Enbart i Uddevalla finns det ca 400 och i Brastad ungefär 150. Tyvärr är jag inte alldeles övertygad om att detta kommer att räcka för att klara verksamheten i Brastad. Det är väl bara att hoppas att arbetsmarknadsministern tillsammans med den statliga SweTecokoncernen funderar över vad man skall göra för att slå vakt om dessa konfektionsfabriker i Brastad, Lysekil och Uddevalla. Det handlar framför allt om många ungdomar som arbetar där, men det handlar också om många äldre. Även om man nu skjuter upp nedläggningen under något år — och folk är kvar i arbete under det här året — kommer det att bli katastrofala följder inför framtiden om man skulle bli av med sina fabriker i Brastad och Uddevalla.

Herr talman! Vi skall kanske inte ta upp någon träta om formuleringen i svaret. Men det beslut vi fattade i december om arbetsmarknads-, sysselsättnings och regionalpolitiken innebar att vi har en Göteborgsregion, en Stenungsundsregion, en region i mellersta Bohuslän med Uddevalla som centrum, och en region i norra Bohuslän. Det är den uppräkningen som var borttappad. Jag ser det som ett olycksfall i arbetet. Sex minuter går ju väldigt fort, och därför hann jag inte prata färdigt om avvägningen mellan arbete och miljö som Lennart Nilsson tog upp. Jag vill bara haka på några påståenden, och jag hämtar dem från Per Ahlmarks egna uttalanden i interpellationsdebatten fredagen den 29 november 1974. Han sade att ”vi skall hindra miljöfarlig industri att komma till de delar av Bohuskusten som i dag är skyddade och bör vara skyddade. Men det innebär ett extra ansvar för statsmakterna att stimulera icke miljöfarlig industri att lokalisera sig just till dessa områden.” Det uttalandet är bra, och jag har ingenting emot det. Det är bara det att nu sitter Per Ahlmark i regeringsställning, och då måste jag konstatera att det svar som lämnats här är litet tunt. Det står i den sista meningen: ”Vi skall positivt pröva varje seriöst förslag som kan medföra en förbättrad sysselsättningssituation i regionen.” Men det är ju det passiva — att sitta och pröva förslag som kommer. Det aktiva fanns i Per Ahlmarks uttalande i den här kammaren för något mer än två år sedan: ”ett extra ansvar för statsmakterna att stimulera icke miljöfarlig industri att lokalisera sig just till dessa områden”. Det är detta som vi gärna vill ha en kommentar till. Jag utvecklade inte helt detta med Stenungsund. Vi vet om dessa projekt, och vi hoppas också att det kommer ytterligare projekt utöver Berol Kemis projekt, nämligen krackerutbyggnaden, SKAB:s projekt osv. Vi menar att det är nödvändigt, när vi nu har satsat på Stenungsund Om lika lön för lika arbete oavsett ålder som ett petrokemiskt centrum, att också utnyttja det så att vi av de råvaror som vi får fram vid Stenungsund kan bygga nya industrier, sprida ut dem över Bohuslän och skapa sysselsättningstillfällen. Men man är i Bohuslän litet orolig för vilken ställning exempelvis Per Ahlmark kommer att ha i regeringen när det gäller petrokemiska följdföretag i Bohuslän. Per Ahlmark stod på en brygga i norra Bohuslän i somras och ställde frågan: Kan ni tänka er den här bygden utan småföretag? Nej, det kan vi självfallet inte, för det finns i stort sett bara små och medelstora företag i de delarna av Bohuslän. Vi vill dock också säga att vi slår vakt om småföretagen. Det har t.o.m. under den internationella konjunkturnedgången tillkommit några nya. Men kommunalmännen och vi säger: Det räcker inte med detta! Kommunalmännen, hur mycket centerpartister de än är, säger: Det är basindustrier — stora, rejäla företag — som behövs! Och vi håller med. Det är rejäla företag som skall utgöra basen och stimulera utvecklingen i sina resp. regioner och kommuner. : Det är riktigt vad som sägs om tekoindustrin; det finns ett antal sysselsatta inom tekoindustrin i Bohuslän. Man kanske inte ofta kopplar samman tekoindustri med Bohuslän, men Göteborgs och Bohus län har under de fem första åren på 1970-talet —- då inkluderar jag Göteborg — tappat inte mindre än 3 400 arbetstillfällen inom tekoindustrin, och man räknar med en ytterligare nedgång med 1 300 jobb fram till 1980. Det är alarmerande siffror — vi måste ha något annat i stället. Nu regerar Per Ahlmark ihop med centern, som ju har lovat 400 000 nya jobb. Det skulle ge ungefär 15 000 jobb för Bohusläns räkning, bortsett från Göteborg. Vi hoppas att vi kan få en del av dem. Och så hoppas vi på det där aktiva arbetet från regeringens sida. Det som en centerledamot nyss sade i debatten, att man först måste diska osv. innan man kan sätta i gång och skapa de nya jobben, bortser vi ifrån i dag. Det är det positiva gemensamma intresset för jobb i Bohuslän som kan ge resultat, så att vi kan kombinera vår fina miljö med jobb. Det är det som är målsättningen för oss. § 8 Om lika lön för lika arbete oavsett ålder
92, och anförde: Herr talman! Herr Eriksson i Stockholm har frågat mig om jag anser att principen lika lön för lika arbete oavsett ålder skall vara vägledande för lönesättningen på svensk arbetsmarknad och, i så fall, om regeringen avser vidta några åtgärder för att bidra till att principen förverkligas. Jag vill inledningsvis deklarera att regeringen självklart stöder prin cipen om lika lön för lika arbete. Kön, nationalitet eller hudfärg skall inte tillåtas inverka på lönens storlek. Det är arbetsinsatsen som skall värdesättas. I Lönefrågor avgörs emellertid i Sverige inte genom lagstiftning utan genom förhandlingar och överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Detta är en allmänt godtagen princip. De skilda löneskalorna för män och kvinnor avskaffades successivt under en femårsperiod, sedan Svenska arbetsgivareföreningen och LO år 1960 träffat en principöverenskommelse i ämnet. Först sedan arbetsmarknadens parter på detta sätt hade garanterat likalönsprincipens genomförande ansåg statsmakterna att Sverige kunde biträda ILO-konventionen om lika lön för män och kvinnor, och konventionen ratificerades år 1962. Det är naturligt att frågan om särskilda löneskalor för ungdom på samma sätt löses genom överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. När man första gången läser igenom svaret litet snabbt verkar det positivt och konsekvent. När man sedan läser om det några gånger upptäcker man att det är ett oerhört försiktigt och undanglidande svar. Herr Ahlmark säger att regeringen är för principen lika lön för lika arbete. Han säger också att kön, nationalitet eller hudfärg inte skall inverka på lönens storlek. Men han undviker att omnämna begreppet ålder. Man kan fråga sig varför. Vidare säger han att lönefrågor inte skall avgöras genom lagstiftning. Det är naturligtvis riktigt. Jag har heller inte föreslagit någon sådan åtgärd. Kommunisterna är ju de verkliga motståndarna till alla former av statlig inkomstpolitik. Därmed inte sagt att riksdagen inte kan agera på något sätt i den här frågan. Vi har krävt att riksdagen skall ställa sig bakom uttalandet att principen lika lön för lika arbete oavsett ålder skall gälla på arbetsmarknaden i dess helhet. Det krävde vi senast i en motion som diskuterades onsdagen den 10 november 1976, när Lars-Ove Hagberg var uppe och argumenterade i frågan. Då vägrade samtliga partier utom vänsterpartiet kommunisterna att ställa sig bakom nämnda uttalande. I går debatterades frågan om kollektivanslutning. Det är också en fråga som vi inte vill lagstifta om. Däremot har vi uttalat i många år att vi inte tycker att kollektivanslutning stämmer med demokratiska principer. Varför kan inte riksdagen uttala sig för att principen lika lön för lika arbete oavsett ålder skall vara vägledande vid lönesättning? Var går skiljelinjen i princip mellan dessa båda frågor? Kan arbetsmarknadsministern svara på den frågan? Jag har tagit upp den här frågan därför att den har engagerat mig väldigt mycket personligen. Jag har upplevt lönediskrimineringen. Jag har gjort det dels under min tid som sjöman, dels under min tid vid postverket. Och jag kan försäkra arbetsmarknadsministern att det inte Om lika lön för lika arbete oavsett ålder Om lika lön för lika arbete oavsett ålder känns speciellt uppmuntrande när man på avlöningsdagen får ett tunnare lönekuvert än sina arbetskamrater på grund av att man råkat födas senare än de. Denna diskriminering är djupt orättfärdig. Det värsta med det här problemet är att frågan har nonchalerats så kraftigt. Det är endast vpk bland de politiska partierna som har tagit upp och drivit frågan. Kan herr Ahlmark påminna sig om folkpartiet haft den här frågan på dagordningen? Jag tror inte det. Inga politiska ungdomsförbund förutom Kommunistisk ungdom har velat arbeta med frågan — detta trots den oerhört skamliga förnedring som åldersgränserna i avtalen utgör. Kommunistisk ungdom driver nu en landsomfattande namninsamling i denna fråga. Vi har försökt få med oss alla ungdomsförbund i den här kampen, men de har på det centrala planet tackat nej. Däremot har vi ett mycket gott samarbete med de politiska ungdomsförbunden på det lokala planet — utom unghögern naturligtvis. Arbetsmarknadsministern kan givetvis i praktisk handling ansluta sig till det här kravet. Det går bra att teckna sig på namnlistan; jag skall gärna överlämna en sådan till honom. Den kamp som bedrivits för arbetarungdomens rättvisa lönekrav, där Kommunistisk ungdom varit drivande kraft, har utan tvivel haft relativa framgångar. På den senaste LO-kongressen ställde sig ombudet bakom de motioner som krävde ett slopande av åldersgränserna. Kongressen rekommenderade sina medlemsförbund att slopa åldersgränserna, och man anslöt sig till att principen lika lön för lika arbete skall vara vägledande vid lönesättning. Detta har i sin tur resulterat i att ett medlemsförbund, nämligen Beklädnads, gått ut i årets avtalsrörelse med krav på borttagande av åldersgränserna. Metall och Kommunal har krävt att åldersgränserna skall sänkas till 18 år. Därutöver har många avdelningar, sektioner och klubbar ställt sig bakom principen lika lön för lika arbete oavsett ålder. Hade riksdagen anslutit sig till vpk-motionen i höstas hade det eventuellt påskyndat utvecklingen när det gäller att ta bort de förhatliga ungdomslönerna. Herr talman! Jag vill till sist upprepa min tidigare fråga: Varför kan riksdagen uttala sig i principfrågor som exempelvis kollektivanslutning men inte i frågan om principen lika lön för lika arbete oavsett ålder?

Herr talman! När det gäller kollektivanslutningen känner Billy Eriksson mycket väl till de grundläggande argumenten. Det är varje människas rätt att själv bestämma om han eller hon vill gå in i ett politiskt parti och i så fall i vilket. När det gäller en så grundläggande demokratisk rättighet har riksdagen alla skäl att uttala sig. Löne och anställningsvillkoren är det —- det framgick av mitt svar på frågan — parterna på arbetsmarknaden som kommer överens om vid förhandlingar. Av praxis lägger sig regeringen inte i de förhandlingarna, annat än i de fall då staten är arbetsgivare. Nu säger Billy Eriksson att det bara är vpk som arbetar med dessa frågor. Det är inte sant. Det visar Billy Eriksson själv i sin interpellation. T. ex. vid den senaste LO-kongressen! Där behandlades flera motioner som gick ut på att LO skulle rekommendera förbunden att i sina förhandlingar verka för slopandet av avtalens åldersgränser och kräva lika lön för lika arbete oavsett ålder. Även lärlingslöner och praktikarbete behandlades i flera motioner. I sitt yttrande över dessa motioner uttalade landssekretariatet att frågan om slopande av åldersgränser vid lönesättningen i avtalsförhandlingarna måste bli en fråga om prioritering mellan olika ändamål. Det var det uttalandet som LO-kongressen sedan ställde sig bakom med anledning av motionerna. I uttalandet framhöll man vidare att kraven i motionerna om ungdomslönerna ligger i linje med fackföreningsrörelsens strävanden, att åldersgränsen har sänkts i avtalen för vuxna arbetare och att 1975 års centrala uppgörelse innebar en väsentlig förbättring av ungdomslönerna. Vad LO-kongressen ställt sig bakom i dessa frågor understryker alltså vad jag tidigare har sagt, nämligen att det är parterna på arbetsmarknaden som vid förhandlingar kommer överens om löne och anställningsvillkor.

Herr talman! Per Ahlmark säger att kollektivanslutningen är en annan sak. Jag upplever ungdomslönerna som mycket mer diskriminerande än kollektivanslutningen. Här har man ingen som helst reservationsrätt, här har man bara att acceptera att bli diskriminerad, och detta på grund av sin ålder, som måste vara en ovidkommande faktor. Detta tog jag upp i min interpellation, men arbetsmarknadsministern försöker undvika att föra ett resonemang om det. Varför skall åldern vara utslagsgivande för lönesättningen? Vad är skillnaden mellan att bli diskriminerad på grund av sitt kön och att bli diskriminerad på grund av sin ålder? Båda faktorerna är ovidkommande. Det är parterna på arbetsmarknaden som skall föra förhandlingarna och fatta besluten, säger herr Ahlmark. Det är jag helt ense med honom om. Men det hindrar inte riksdagen eller arbetsmarknadsministern från att uttala att man ansluter sig till principen om lika lön för lika arbete. Det skulle utgöra ett stöd för de fackliga organisationerna, för det är arbetsköparna, kapitalägarna, som tjänar på denna uppdelning i yngre och äldre arbetare! Den senaste LO-kongressen uttalade sig alltså principiellt för motionerna om avskaffande av ungdomslönerna. Dessa motioner har väckts framför allt av kommunister och radikala arbetare i avdelningarna och gått igenom till LO-kongressen. LO-kongressen ställde sig positiv till dem. Man måste se principiellt på dessa frågor. Det handlar här om diskriminering. Vilket parti utom vänsterpartiet kommunisterna har krävt att ungdomslönerna skall tas bort ur kollektivavtalen? Vilken politisk organi Om lika lön för lika arbete oavsett ålder Om lika lön för lika arbete oavsett ålder sation har ställt det kravet, i fackliga sammanhang, i politiska valmanifest e. d.? På den punkten skulle jag vilja ha klart besked.

Herr talman! Vad LO-kongressen ställde sig bakom var följande utlåtande: ”Möjligheterna att lösa alla de yrkanden som framförs i motionerna angående ungdomslöner, slopandet av åldersgränser m.m. beror närmast på hur prioriteringarna i fördelningspolitiken skall utformas. Alla frågor som skall lösas, såväl i de centrala som i förbundsförhandlingarna, måste prioriteras hårt. Huruvida nu nämnda motionskrav skall prioriteras i förhållande till exempelvis låglönepott, generellt tillägg, förlängd semester, förkortad arbetstid etc. måste avgöras vid respektive avtalsrörelse.” Och landssekretariatet fortsatte: ”Kraven i motionen om ungdomslöner ligger i linje med fackföreningsrörelsens strävanden. Åldersgränsen för vuxna arbetare har också sänkts i avtalen. Den konstruktion som infördes i 1975 års centrala uppgörelse innebar en förbättring av ungdomslönerna.” Vad LO här säger är alltså att detta är en del av avtalsrörelsen. Vad Billy Eriksson vill är att jag skall klampa in i avtalsrörelsen. Det kommer jag inte att göra.

Herr talman! Nu säger arbetsmarknadsministern att jag vill att arbetsmarknadsministern skall ge sig in i avtalsrörelsen och bestämma hur det hela skall gå till. Det har jag aldrig sagt. Jag har klart och tydligt sagt att man kan uttala sig för att åldern inte får vara vägledande för lönesättningen. Herr Ahlmark kan, tycker jag, lika väl uttala sig för den principen som han under hela valrörelsen uttalade sig för principen — det stod också i folkpartiets propagandamaterial — att kön aldrig får vara vägledande för lönesättningen. Varför kan man inte uttala sig om åldern? Den är ju också en ovidkommande faktor i sammanhanget. Jag har sett de motioner som har väckts till LO-kongressen, och jag har läst svaren på dem. Men kan man prioritera hur som helst? Kan man prioritera vissa frågor om det innebär att en del människor diskrimineras? Är detta en liberal uppfattning? Jag trodde faktiskt inte det. Och jag trodde att arbetsmarknadsminister Ahlmark skulle kunna ge det klara beskedet: ”Jag är principiellt anhängare av principen lika lön för lika arbete oavsett ålder.” Det har inte arbetsmarknadsministern velat säga. Det innebär ett konkret svek mot den svenska arbetarungdomen.

Herr talman! Herr Rydén har frågat mig om det är lämpligt att en statlig myndighet som fastighetsbildningsmyndigheten tar ut en, som han säger, mycket hög prövningsavgift för en åtgärd som inte är fullt utförd och om det är i överensstämmelse med svenskt rättsmedvetande att avskräcka folk från att klaga med hjälp av en ren taxekonstruktion. Nu gällande grunder för lantmäteritaxan lades fast av riksdagen år 1971 . Riksdagens beslut innebär att lantmäteriets kostnader för förrättningsverksamheten i princip skall helt täckas av avgifter som tas ut av fastighetsägarna. Vidare skall så långt möjligt s.k. sakersättning införas, dvs. enhetliga avgifter som för varje åtgärdstyp står i relation till den genomsnittliga kostnaden och alltså inte varierar beroende på om åtgärden i enskilda fall blir mer eller mindre kostnadskrävande. Kostnaderna beror nämligen i stor utsträckning på faktorer som den förrättningssökande varken kan påverka eller förutse.

Med stöd av detta bemyndigande har lantmäteriverket meddelat föreskrifter om ersättning. Jag kan som exempel nämna att återkallelse av en ansökan om avstyckning föranleder ersättning med 200 kr. då sakägaren återkallar på ett tidigt stadium och endast ringa arbete har lagts ned på förrättningen och med 600 kr. då sakägaren återkallar på ett senare stadium av förrättningen. Kommer återkallelsen in mycket sent, tas ersättning ut med ett belopp som motsvarar 80 96 av ersättningen för fullbordad förrättning. Den senare ersättningen tas ut också när beslut att inställa förrättningen meddelas därför att det föreligger hinder mot förrättningen, men då kan ersättningen aldrig bli högre än 1 500 kr. Att den högre avgiften tas ut för det fall att särskild hindersprövning sker beror på att kostnaderna för ett sådant beslut normalt blir avsevärt högre än om förrättningen inställs på grund av återkallelse. I det förra fallet hålls nämligen i allmänhet ett sammanträde, vilket däremot inte behövs vid återkallelse. Dessutom måste det ske en dokumentation av föreliggande hinder och av den utredning och de bedömningar som har legat till grund för beslutet. De av lantmäteriverket bestämda ersättningsbeloppen skall alltså täcka de genomsnittliga kostnaderna för varje typfall av inställd förrättning. När avgifterna bestämdes kunde de grundas bara på ett relativt begränsat statistiskt underlag om de faktiska kostnaderna. Enligt vad jag har erfarit följer verket med uppmärksamhet utfallet av den nya taxan i dess helhet. Uppmärksamhet ägnas därvid även åt de principiella förändringar som skedde genom den senaste taxeändringen. Verket avser att när taxan har fått tillräckligt genomslag genom särskilda studier följa upp bl.a. de av herr Rydén åsyftade ersättningarna. Skulle det visa sig att lantmäteriets genomsnittliga kostnader för de olika typfallen av inställd förrättning inte svarar mot de ersättningar som tas ut, kommer ersättningarna självfallet att justeras. Att ersättning tas ut också för arbete som läggs ned på förrättning som inte leder till bifall av ansökningen stämmer alltså överens med de av riksdagen antagna grunderna för taxan, nämligen att lantmäteriets kostnader skall täckas med avgifter. Självklart skall emellertid avgiften svara mot vad som är normal kostnad för det arbete som utförts. Under förutsättning att så är fallet tror jag inte heller att sakägare genom avgiften avskräcks att föra ärendet vidare till fastighetsdomstolen.

Herr talman! Låt mig börja med att tacka fru bostadsministern för svaret på min irterpellation om den nya lantmäteritaxan. Fru bostadsministern säger att skulle lantmäteriets genomsnittliga kostnader för de olika typfallen av inställd förrättning inte svara mot de ersättningar som nu tas ut, kommer ersättningarna självfallet att justeras. Jag noterar detta med stor tacksamhet. I svaret sades också att det statistiska underlaget om de faktiska kostnaderna var relativt begränsat vid beslutet om den senaste taxehöjningen den 1 juli förra året. Lantmäteriverket följer därför med uppmärksamhet utfallet av den nya taxan i dess helhet. Uppmärksamhet ägnas därvid även åt de principiella förändringar som då skedde, dvs. införandet av s.k. sakersättning för förrättningar som avvisats eller inställts. Av det sagda kan man möjligen dra följande slutsats. Underlaget var inte tillräckligt för beslutet om införande av sakersättningskostnader, när ansökan avvisats eller förrättningen inställts, utan lantmäteriverket har vid utfärdandet av ersättningar i dessa fall tvingats att göra antaganden som sedan visat sig medföra en alldeles för hög taxenivå. Man kan fråga sig om det kan vara rimligt att behöva betala 200 kr. för ett enligt taxeinstruktionen mycket ringa arbete. Det beloppet får man betala, om man på ett tidigt stadium återkallar en ansökan. Vid en rundringning till olika fastighetsbildningsmyndigheter framgick att arbetsinsatsen i sådana fall endast rör sig om diarieföring av ärendet och möjligen upprättande av ett registerkort. Uppfattningen hos dessa myndigheter är att de nya avgifterna inte står i rimlig proportion till kostnaderna för förrättningarna i fråga. Låt mig, herr talman, säga att jag tycker att det är rimligt och riktigt att en myndighet tar ut avgifter för den service som ges och att dessa avgifter får täcka myndighetens kostnader. Jag tror också att detta är en allmänt accepterad princip. Men i det här fallet undrar man vilken Nr 89 princip som tillämpats. I varje fall tycks kravet på full kostnadstäckning Torsdagen den vara väl uppfyllt. 17 mars 1977 Flera av de fastighetsbildningsmyndigheter som jag haft kontakt med har sett sig föranlåtna att — för att på så sätt undvika obehagliga över Om åtgärder för att raskningar för dem som vänder sig till myndigheten i fråga — vid varje påskynda beslut förfrågan om avstyckning meddela att ett återkallande av förrättningen enligt 136 a § kostar minst 200 kr. Om det funnits ett större antal okynnesansökningar, = byggnadslagen kunde det kanske ha funnits något skäl för att införa s.k. sakersättningsavgifter, men enligt de uppgifter jag har fått rör det sig om endast ett ringa antal. I de fall där förrättningen inte leder till bifall till ansökan men den sökande önskar överklaga och därför inte återkallar sin ansökan — det rör sig om endast 1-2 26 av det totala antalet enligt de uppgifter jag har fått — får han inte betala 600 kr., som är taxan för återkallande av ärende, utan 80 96 av avgiften för avslutad förrättning, dock högst 1 500 kr. Skillnaden mellan de båda beloppen kan alltså bli ända upp till 900 kr. Jag har svårt att föreställa mig att skillnaden i merarbete kan vara av den storleken även med sammanträde och dokumentation av de utredningar och bedömningar som har legat till grund för beslutet. I sitt svar anför fru bostadsministern: ”Självklart skall emellertid avgiften svara mot vad som är normal kostnad för det arbete som utförts.” Därför tror och hoppas jag att fru bostadsministern följer lantmäteriets taxesättning noggrant i framtiden och att de justeringar som måste genomföras sker snarast möjligt.

Herr talman! Herr Larsson i Vänersborg har frågat mig om jag vill medverka till att besked till företag, som söker tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen, kan ges med större skyndsamhet. Jag kan försäkra herr Larsson att beslut i ärenden enligt 136 a § byggnadslagen lämnas så snabbt som möjligt efter det att nödvändiga utredningar har skett. Vid den allsidiga bedömning som är ett uttalat syfte med prövningen enligt 136 a § byggnadslagen måste olika samhälleliga intressen beaktas. För att regeringen skall få ett tillfredsställande underlag för en sådan bedömning är det i regel nödvändigt att berörda fackmyndigheter och 61 organisationer får yttra sig. Sökanden bör vidare ges möjlighet att yttra sig över inkomna remissyttranden. Hur lång tid som behövs för remissbehandling och kommunikation med sökanden beror på ärendenas karaktär. I allmänhet rör det sig om fyra till sex månader. Beslut kan därefter normalt fattas inom en till två månader. En förkortning av dessa tider skulle med säkerhet leda till att ärendena blev otillfredsställande beredda. Vad jag nu har beskrivit är tidtabellen för sådana ärenden där inga särskilda komplikationer uppstår. I vissa fall kan kompletterande utredningar och förändringar av ansökan vara angelägna med anledning av frågor som väcks under beredningen, t.ex. i yttranden från remissinstanser. Det är inte möjligt att generellt ange hur lång tid detta kan ta. Tidsåtgången beror på frågornas art, men också på hur fort sökanden kan åstadkomma begärda kompletteringar och förändringar av ansökan.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min interpellation. Tyvärr är svaret för min del inte tillfredsställande. Det är mest en beskrivning av hur prövning enligt 136 a § byggnadslagen går till. Visserligen ger bostadsministern en försäkran, att beslut i sådana här ärenden lämnas så snabbt som möjligt, men detta lugnar inte mig. Enklast kan jag motivera denna min oro med att ange ett exempel, som jag även nämnde i min interpellation. Exemplifieringen gäller ett företag i Vargön som tillverkar ferrolegeringar. Vederbörande företag har nu haft ansökan inne om tillstånd att bygga ut i omkring två år. Det har kommit till min kännedom att för den förra regeringen återstod i stort sett endast det formella beslutet. Ärendet hade praktiskt taget beretts färdigt. Den nya regeringen har alltså haft över fem månader på sig att ge besked. Det är detta som är oroande. Man kan fråga sig vad det är som gör att beskedet dröjer. Vill bostadsministern svara mig på om det är beroende på att den nämnda industrin kräver så stora mängder elenergi för sin produktion. Enligt underhandsuppgifter är det kraftlevererande företaget obenäget att teckna långtidskontrakt på elleveranser på grund av osäkerheten i den nya regeringens energipolitik. För denna industri, liksom de allra flesta andra industrier, måste naturligtvis planeringen ske för långa perioder om man skall våga satsa på nödvändiga investeringar. Produktionen av ferrolegeringar är viktig för många andra industrier över hela landet. Dessutom ger den värdefulla exportinkomster. Stoftutsläppen har tidigare vållat miljöproblem. Genom en hård satsning på rökgasrening har dessa utsläpp, trots en ökad produktion, minskats med mellan 87 och 88 96, ett utmärkt resultat. Därutöver har det visat sig möjligt att använda de tillvaratagna stoftmängderna som ingrediens vid beredning av betong. Beträffande elenergiförbrukningen bör påpekas att mycket kan sparas genom återvinning. Det nämnda företaget är ett viktigt exempel på hur betydelsefulla in vesteringar kan fördröjas eller i värsta fall helt utebli, när besked om Nr 89 tillstånd fördröjs under onödigt lång tid. Vad händer om en utbyggnad Torsdagen den risker för företagets framtid. öiNrReoSRR Därmed har vi kommit in på den oro som skapas av de av mig påtalade Om åtgärder för att förhållandena. Nu finns det oro för den framtida sysselsättningen —- i påskynda beslut det exemplifierade företaget 400 arbetstillfällen. De som känner oro är = enligt 136 a§ företaget, de anställda, kommunen och hela bygden runt omkring. byggnadslagen I dagens läge får stora insatser göras från samhället för att stötta sysselsättningen i många företag. Men varför då inte bättre tillvarata möjligheterna i det av mig exemplifierade företaget och liknande företag genom att satsa hårdare på snabba och vettiga besked? Där finns redan en viktig sysselsättning som ger en produktion av betydelse i flera avseenden för hela vårt land. Låt mig med det jag anfört slå fast följande: 1. Besked om tillstånd av nämnda slag som fördröjs alltför länge skapar osäkerhet om fortsatta och nödvändiga investeringar och därmed osäkerhet för den framtida sysselsättningen. 2. Osäkerheten i energipolitiken åstadkommer samma sak. 3. Vi har inte råd med att på detta sätt riskera framtida arbetstillfällen inom industrin. Med vad jag här nu har anfört vill jag också fråga bostadsministern om det inte redan här i dag är möjligt att lämna ett positivare och klarare besked i frågan om de problem jag tagit upp i min interpellation. Många är starkt intresserade av det svaret, då det gäller en viktig princip för hur många arbetstillfällen och viktiga produktioner som skall kunna bevaras för framtiden genom större smidighet och snabbhet från regeringens sida.

Herr talman! Jag beskrev hur lång tid arbetet normalt tar i det okomplicerade fallet, och jag sade sedan att i de komplicerade fallen kan det naturligtvis dra ut betydligt längre på tiden. Jag kan förstå att människor i en bygd, där det finns ett företag som har en ansökan inne, känner osäkerhet och undrar varför det tar så lång tid. Det är ju ganska svårt att hålla människorna i bygden underrättade om vad som måste kompletteras och vilka undersökningar som måste göras. Den avgörande faktorn i denna ansökan var kromutsläppet och de rapporter som kom in från USA om eventuella cancerrisker. Socialstyrelsen påpekade detta i sitt remissyttrande, och naturvårdsverkets omgivningshygieniska avdelning skall nu göra vissa undersökningar. Detta tar ju sin tid. Det måste ju också vara utomordentligt viktigt för människorna i bygden att man verkligen undersöker dessa saker. Det hoppas jag herr Larsson i Vänersborg och jag är överens om. Det har ju blivit en annan situation när det gäller energin nu än när ansökan skickades in under första halvåret 1975. Naturligtvis har vi fört 63 överläggningar med detta företag, liksom vi gjort med andra företag som har stor energiåtgång. Men jag vill säga att detta inte varit ett av de större problemen i detta fall. Jag vill påpeka att det ingalunda den 19 september förelåg ett ärende färdigt att skrivas ut. Jag kanske sedan kan visa herr Larsson datum för de olika kontakter vi måst ha senare. Ärendet var ingalunda klart. Så sent som den 14 mars hade vi kontakter med företaget, där vi var helt överens om att vissa oklarheter fortfarande måste redas ut. Låt mig till sist säga, herr Larsson, att vi från regeringens sida naturligtvis är angelägna om att kunna lämna ett positivt besked till företaget så snart det är möjligt.

Herr talman! Detta sista låter faktiskt mycket positivare än det första svaret. Det gläder mig att frågan om energin inte spelat någon större roll. Jag förstår de problem som kromutsläppet vållar och att en utredning naturligtvis kan ta sin tid. Jag kanske ändå vågar konstatera att företaget snart kommer att erhålla ett besked. Det är viktigt. Ju längre det dröjer, desto mer fördyras den här anläggningen. Därför är jag ledsen att inte i dag kunna få ännu klarare besked. Det är många i dessa trakter som väntar på ett ordentligt besked och hur det skall bli i framtiden. Om detta företag inte får byggas ut i den ordning som är planerad, finns stora risker för framtiden. Man vet inte hur det då kommer att gå. Ett företag med 400 människor i sysselsättning betyder så mycket i en kommun av Vänersborgs storlek.

Herr talman! Herr Söderqvist har frågat mig om vapenexport till Malaysia är förenlig med de svenska bestämmelserna för vapenexport och om jag tänker stoppa försäljningen av fyra svenska båtar av Spica-typ till Malaysia. Med undantag för Norden och de neutrala staterna i Europa prövas frågan om tillstånd till export av krigsmateriel från fall till fall enligt de riktlinjer som fastställdes av 1971 års riksdag. Inför varje avgörande insamlas ett så brett faktaunderlag om bl.a. förhållandena i köparlandet som det över huvud taget går att få. Det är också av betydelse vilken art av materiel det gäller och i vilka sammanhang den kan användas. I det aktuella fallet har det konstaterats att Malaysia inte är invecklat i några externa konflikter som skulle hindra export av krigsmateriel. Sedan den egentliga gerillaverksamheten upphörde i slutet av 1950-talet återstår i gränsområdet mot Thailand en del beväpnade och inbördes Om villkoren för rivaliserande grupper. Dessa gruppers verksamhet har under senare tid påtagligt mattats men kvarstår och kräver uppmärksamhet vid bedömningen. Något inbördeskrig är det inte fråga om. Exporttillståndet, som meddelades i noverhber förra året, gäller fyra patrullbåtar av Spica-typ för kustbevakningstjänst. Leverantör är Karlskronavarvet. Sommaren 1976 gavs tillstånd att fullfölja förhandlingarna, syftande till denna försäljning. Båtarna kan bl.a. sättas in för att bekämpa den omfattande smuggling som bedrivs i dessa farvatten och för att skydda yrkesfiskarna från den piratverksamhet som också förekommer utanför landets långa och utsatta kuster. Smuggling har blivit ett tilltagande problem i Sydöstasien. På senare tid har särskilt narkotikasmugglingen blivit allt allvarligare. Handelsvägarna från den s.k. Gyllene triangeln går också, som nyligen har bekräftats av FN-experter, via Malaysia. I det omfattande material som har legat till grund för bedömningen av detta ärende har jag dock inte kunnat finna några belägg för att någon vapensmuggling skulle äga rum sjövägen till Malaysia: Kustbevakningstjänsten fyller uppenbarligen andra funktioner än att påverka utvecklingen i störningsområdet kring gränsen mot Thailand. Den sammanvägning av olika faktorer som har gjorts i detta fall har givetvis följt de allmänna riktlinjerna, och någon omprövning av beslutet är inte aktuell.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var mycket dåligt! Jag vill ställa några följdfrågor till handelsministern men önskar först säga något om de bestämmelser och principer som gäller för svensk vapenexport. Export av vapen och krigsmateriel från Sverige är förbjuden, det är den grundläggande bestämmelsen. Den utförsel som sker och som har pågått under hela efterkrigstiden beviljas från fall till fall med särskilda tillstånd, som ju handelsministern: också sade. Det här är ett typiskt sådant fall. Bestämmelserna för hur det skall skötas finns i en kungörelse, omarbetad senast 1972, och i de allmänna riktlinjer som antogs av riksdagen 1971, vilket också berördes av handelsministern. De här riktlinjerna eller principerna daterar sig från 1956 och formulerades då, just i en interpellationsdebatt, av dåvarande statsministern Erlander. Att det skedde just vid den tidpunkten berodde på att det i samband med Suezkriget hade uppdagats att svenska vapen exporterats till bl.a. Egypten.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

Som jag har sagt i min interpellation är de här bestämmelserna otvetydiga när det gäller stater som i dag befinner sig i konflikt av något slag. Och därmed över till det aktuella fallet. Är förhållandena i Malaysia i dag sådana att någon av de nyss nämnda principerna bör tillämpas? Enligt officiella uppgifter från Malaysia har under 1976 ett hundratal gerillasoldater dödats och ett tusental tillfångatagits. 2 000 regeringssoldater har vid ett tillfälle satts in i striderna. Vad jag kan förstå måste dessa händelser väl uppfylla beteckningen ”inre väpnade oroligheter”. Det är inte fråga om något inbördeskrig, säger handelsministern. Låt gå för det. Vi behöver inte den definitionen. Med anknytning till principerna ställer jag min första följdfråga till handelsministern: Har Malaysia inre väpnade oroligheter eller inte? Så över till själva materielfrågan. Är Spicabåtarna att betrakta som krigsmateriel?

Man får ett intryck av att han närmast jämför med våra egna fredliga svenska tulljagare på patrull i Roslagen eller något sådant. Om det är sådana uppgifter man vill lösa, köper man inte dyra torpedbåtar bestyckade med torpeder och Boforskanoner och med 30 mans besättning. Det finns en annan kufisk formulering i handelsministerns svar. Han säger att marinstridskrafterna har andra funktioner än att påverka läget inne i landet. Det är första gången jag hört en sådan strikt uppdelning av ett lands försvarskrafter i olika vapengrenar. Om det skulle gälla kunde vi ju 1962, när Indien och Kina slogs för fullt uppe i Himalaya, ha sålt krigsfartyg på löpande band till bägge två, eftersom de uppenbarligen inte hade någon stridsaktivitet på havet. Jag vill alltså ställa min andra följdfråga till handelsministern: Är Spicabåtarna att betrakta som krigsmateriel? Om svaret på de här bägge frågorna är ja, då vill jag be handelsministern, för det tredje, förklara hur han har kommit fram till slutsatsen i interpellationssvaret att de allmänna riktlinjerna har följts och att någon omprövning av beslutet inte är aktuell. Slutligen en sista fråga. Jag har fått vissa uppgifter om att det planeras försäljning av ytterligare Spicabåtar inom en nära framtid. Är detta sant och, i så fall, kan handelsministern närmare redogöra för vad det rör sig om?

Herr talman! På herr Söderqvists första fråga går det bra att hänvisa till det svar som jag redan har gett på interpellationen. Jag vill upprepa vad jag där sade: ”Sedan den egentliga gerillaverksamheten upphörde i slutet av 1950-talet återstår i gränsområdet mot Thailand en del beväpnade och inbördes rivaliserande grupper. Dessa gruppers verksamhet har under senare tid påtagligt mattats men kvarstår och kräver uppmärksamhet vid bedömningen. Något inbördeskrig är det inte fråga om.” Att jag gjorde det påpekandet att det inte är fråga om ett inbördeskrig sammanhänger med att herr Söderqvist i sin interpellation hävdade att det gällde ett inbördeskrig. På den andra frågan vill jag svara att det är självklart att det rör sig om krigsmateriel, och det är ingen som har gjort gällande något annat heller. Om det inte vore krigsmateriel, skulle ju frågan inte ha prövats mot den kungörelse som vi diskuterar f.n. Hur man kan komma fram till detta beslut har jag motiverat i mitt svar till herr Söderqvist. Låt mig understryka att sådana beslut självfallet är mycket grannlaga — det är alltid svårt att dra gränser, hur utförliga texter i propositioner än görs. I riktlinjerna heter det att export inte bör beviljas bl.a. till stat som har inre väpnade oroligheter. Det är klart att detta begrepp kan ges flera olika tolkningar, men det är också uppenbart att det i det här sammanhanget måste röra sig om oroligheter som har ett klart deklarerat politiskt syfte och som också har en viss omfattning och utbredning samt en enhetlig ledning. Det får således inte bara röra sig om t.ex. enskild piratverksamhet eller tillfälligt uppblossande stamfejder. Förhållandena i olika länder är ofta olikartade. Man finner vid en hastig blick på kartan en mångfald former av inre väpnade oroligheter, vilket innebär att de måste analyseras från fall till fall, och givetvis på grundval av ett så omfattande referensmaterial som det över huvud taget är möjligt att ta fram. Jag anser att man också måste göra en skillnad mellan vad för sorts materiel det är fråga om — detta sägs uttryckligen i propositionen om riktlinjer för vapenexport, där man skiljer mellan utpräglat defensiv materiel och offensiv materiel. Därför finns det faktiskt anledning att i det här fallet påpeka att det handlar om båtar. Båtar kan ju gärna inte ta del i någon sorts krigföring uppe i några berg eller i väpnade oroligheter eller hur herr Söderqvist vill definiera vad det är som man kräver att uppmärksamheten skall riktas på mot bakgrund av villkoren för vapenexporten. Med detta tror jag, herr talman, att jag har besvarat de frågor som herr Söderqvist ställde. Låt mig i anslutning till frågan om exporten av båtar också poängtera att narkotikasmugglingen verkligen inte är något som man kan ta lättvindigt på; det är ju högt sofistikerade verksamheter med mycket pengar bakom ryggen och utrustningar därtill för att sno sig undan de kontroller som man måste upprätthålla. Jag tror att det med det växande narkotikaproblem som vi har fått i Sverige finns all anledning att ha uppmärksamheten riktad på vad som kan göras i olika avseenden för att försvåra, till att börja med odlandet av narkotikaväxter i dessa områden men sedan naturligtvis också utfraktningen och vidareforslandet av dessa för inte minst Sverige så utomordentligt bekymmersamma produkter.

Herr talman! Jag skall till skillnad mot herr Söderqvist inte ifrågasätta huruvida handelsministern handlat riktigt i denna fråga. Jag tror nog att tolkningen just i det här fallet kan vara riktig mot bakgrund av de bestämmelser som nu gäller. Vad jag skulle vilja ta upp är i stället själva principfrågan. Det är vid det här laget drygt 20 år sedan man slog fast den gällande principen. Om denna princip, nämligen att vapenexport är förbjuden, råder kanske fortfarande inga delade meningar, utan de undantag som görs bekräftar bara regeln. Men på dessa 20 år har det hänt väldigt mycket. Den tekniska utvecklingen har gått oerhört snabbt, och de vapen som var moderna för 20 år sedan är högst omoderna i dag. Gränsdragningen mellan offensiva vapen och defensiva vapen är över huvud taget inte gjord i de riktlinjer som nu gäller. Det finns en sak till — och den skymtade också fram i herr Söderqvists interpellation — nämligen definitionen av vad som är väpnad inre konflikt. Någon närmare definition av detta finns inte i nuvarande riktlinjer. Enligt min mening, herr talman, borde tiden nu vara inne att en sådan definition görs både av skillnaden mellan offensiva och defensiva vapen och av vad som är väpnad inre konflikt. Då skulle vi slippa ifrån de här debatterna —- som nu återkommer oftare och oftare — där man visar upp ett enskilt fall och menar att det kan vara diskutabelt. Allra sist, herr talman, vill jag betona att vi måste ha klart för oss att vi aldrig helt kan förbjuda vapenexport. Om vi i vårt land skall upprätthålla tron på vår neutralitet, måste vi ha en egen krigsmaterielindustri. Den är för sitt liv beroende av att få byta både varor och tjänster med andra krigsmaterielproducenter. Men det är ett byte som skall ske mellan jämställda nationer, och till den nationsgruppen hör avgjort inte Malaysia.
Herr talman! Handelsministern slingrar sig i den här frågan, och något annat var kanske inte att vänta. Vad min första följdfråga beträffar rör det sig här, som herr Nordin så riktigt påpekade, om definitioner. Om man tar i beaktande de uppgifter som har lämnats från Malaysia om striderna som pågår där, kan man inte på något sätt förneka att där förekommer väpnade inre oroligheter. Jag kan inte förstå hur man kan göra någon annan bedömning av händelserna där. Det är den ena sidan av saken. Den andra sidan berörde jag i min andra fråga, som gällde om han Om villkoren för delsministern medger att de sålda båtarna är krigsmateriel. Han talade i sitt interpellationssvar om kustbevakning och försökte göra gällande att de var något slags medel för att bekämpa narkotikasmuggling osv. Det är ju att gå helt och hållet förbi det faktum det är fråga om. Man behöver inte, som jag har sagt tidigare, köpa motortorpedbåtar för att bekämpa smuggling, utan båtarna är naturligtvis avsedda att ingå i marina styrkor. Det är självfallet, och det är därför jag vill ha en precisering. Det finns också en annan aspekt på begreppet inre oroligheter som jag vill återvända till. Jag ber att få läsa upp ett avsnitt ur propositionen 1971:146, där man anlägger några andra synpunkter på saken som också bör tas med i bedömningen. Där står följande: ”Starka utrikespolitiska skäl talar vidare mot att Sverige exporterar krigsmateriel, som kan bli utnyttjad för att undertrycka mänskliga rättigheter. Även om denna princip redan nu kan sägas vara vägledande för praxis i tillståndsärenden, är det angeläget att det uttryckligen slås fast som en grundläggande regel att export inte kan medges i dessa fall. Regeln avses medföra ökad restriktivitet i fråga om urvalet av mottagare för svensk krigsmaterielexport i överensstämmelse med det allmänna syftet som jag förut har angett för de nya riktlinjerna.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 Den förtrycker verkligen sina medborgare i många fall, och det är därför man har fått en upprorsrörelse i landet. Jag skulle ytterligare vilja fråga handelsministern: Har ni tagit någon hänsyn till det som är fastslaget i den här propositionen och som riksdagen har beslutat? Det hör ju också till övervägandena. Och låt oss slippa höra talas om narkotika och sådant, för det hör inte hit!

Herr talman! Den prövning som är gjord i det här fallet har uppenbarligen gjorts med hänsyn till de olika kriterier som är formulerade i den regeltext som här gäller. Låt mig också säga att marinen uppenbarligen fullgör en kustbevakningsuppgift. Jag har inte försökt göra gällande i mitt svar att detta är någonting annat än kustbevakning, dvs. vad en marin ägnar sig åt. I detta fall har man faktiskt också till uppgift att försöka hindra en hel del av den smugglingstrafik med narkotika som pågår. Även om herr Söderqvist rycker på axlarna åt detta vill inte jag göra det. Till herr Nordin skulle jag vilja säga att de frågor som vi nu diskuterar har blivit föremål för principiella beslut från riksdagens sida — inte för tjugo år sedan utan faktiskt så sent som 1971. Det är väl antagligen så att hur utförligt man än försöker skriva i förarbeten och uttalanden i propositioner, så kommer det alltid att bli svåra gränsdragningsfall. Jag tror inte man kommer ifrån det. Nu föreligger i riksdagen en motion som går ut på att man på nytt skall överväga om man kan klarare precisera de regler som skall gälla i dessa grannlaga spörsmål. Självfallet får utrikesutskottet och riksdagen ta ställning till hur man skall behandla den motionen. Min erfarenhet, efter att ha hållit på ett tag med dessa frågor, är att så oerhört mycket mera ledning kan man faktiskt inte få, även om man skulle göra en förnyad granskning som bara gick ut på att försöka precisera. Om man helt ville ändra ambitionsgraden, skulle man givetvis få sätta sig ned och utforma nya regler. Den distinktion som jag i ett tidigare inlägg använde mellan offensiva och defensiva vapen har man också tagit hänsyn till i den regeltext som finns från år 1971. Det är alltså inte någonting som bara är påklistrat efter hand i våra försök till bedömningar, utan det finns alldeles klart frånsagt att man gör denna skillnad på den här punkten.
Herr talman! Jag tycker det är erbarmliga argument som handelsministern kommer med när han t.ex. börjar tala om att skilja på marina stridskrafter och arméstridskrafter. Det kan man inte göra, som jag påpekade tidigare. Här har vi bestämmelserna. Det förekommer beväpnade grupper och väpnade inre oroligheter i Malaysia. Detta har inte handelsministern förnekat, och det är också svårt att förneka. Krigsmateriel får inte exporteras till ett sådant land, och därmed får man inte skilja på om det är fartyg — alltså marin krigsmateriel — eller om det är flygplan, stridsvagnar eller vad det kan vara. Handelsministern kan inte sitta och dela upp på det sättet. Krigsmaterielexport är förbjuden under sådana omständigheter. Med samma motivering skulle man kunna säga att om det pågick stridsaktivitet i kustområdena eller på havet utanför, så skulle vi dock kunna sälja exempelvis terrängfordon eller stridsfordon till Malaysia. Det är ju helt ologiskt. É Jag vill återvända till detta med kustbevakning. Vill man ta itu med narkotikasmuggling eller annat som handelsministern tycks vilja tala om här, så är det bättre att förstärka tullen eller motsvarande organ som kan finnas i den stat det gäller. För det behöver man inte stridsfartyg, det är fullt klart. Det är alltså ett sidoargument, som inte hör hit, som handelsministern försöker dra in i debatten här. I mitt första anförande frågade jag om det finns planer på att sälja ytterligare Spicabåtar. Det har jag inte fått något svar på.
Herr talman! Jag vill till handelsministern bara säga, eftersom jag utgår från att han tänker sitta kvar på sin stol under åtskilliga år, att jag tror att han skulle ha glädje av att i sin ämbetsutövning kunna ha litet fastare 75 Om ökad rättvisa i normer att gå efter. Herr Burenstam Linder kommer nämligen att i framtiden möta svårare vapenexportproblem än i det här aktuella fallet. Jag erinrar mig en överläggning som vi hade i konstitutionsutskottet för några år sedan, när den gamla regeringen hade sysslat med vapenexportaffärer av litet mer diskutabel natur. Det gav mig anledning att fundera över om inte tiden borde vara mogen för litet bättre regler, så att regeringen inte i onödan hamnar i blåsväder. Det gjorde den gamla regeringen på sin tid.
Herr talman! Det finns icke några andra tillstånd beviljade till export av Spicabåtar. I den mån det skulle framkomma att Karlskronavarvet har några kontakter med andra länder om försäljning av sådana båtar får frågan självfallet prövas på samma sätt som skett i det nu aktuella fallet. Om det går att precisera riktlinjerna, så utmärkt! Det skulle vi väl alla vara mycket glada över - inte minst jag som ibland har att ta ställning till de här frågorna. Men jag tror att det är mycket svårt att — i situationer som är varierande från land till land och som växlar genom tiden — i lag och i förarbeten till lag komma fram till verkligt hanterbara och i alla dessa olika fall tillämpbara kriterier.

Herr talman! Herr Bergman har i en interpellation frågat bostadsministern vilka konkreta åtgärder som kommer att vidtas för att bereda ett kommande förslag om ökad ekonomisk rättvisa i fråga om boendekostnaderna vid olika besittningsformer. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara interpellationen. Herr Bergman har i sin interpellation i huvudsak tagit upp reglerna för villabeskattningen och bostadslångivningen. I regeringsförklaringen slås fast: ”Valfrihet och likvärdiga boendekostnader mellan olika upplåtelseformer skall eftersträvas. Rätten att göra avdrag för räntekostnader bibehålls.” Som herr Bergman själv redogör för beslöt riksdagen hösten 1974 med stor majoritet att ändra reglerna för bostadsfinansieringen så att skillnaden i boendekostnader mellan de olika dispositionsformerna äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt minskade jämfört med tidigare. Riksdagens beslut innebar att den skattefördel som småhusägare har genom möjligheten att dra av räntor vid inkomstbeskattningen balanserades av en lägre garanterad Nr 90 räntesats för statligt belånade bostads och hyresrättslägenheter. De garan Fredagen den terade räntesatserna under första året av lånetiden bestämdes för nybyggda 18 mars 1977 bostäder till 3,9 96 för hyres och bostadsrättslägenheter och till 6 96 för — småhus som bebos av ägaren. Om ökad rättvisa i Om man — som statsmakterna gjorde år 1974 — väljer att balansera = fråga om boendeen skattefördel med en lånefördel, så ligger det i sakens natur att rättvisa — kostnaderna vid bara kan skapas vid en marginalskattesats. De av riksdagen valda rän = olika besittningsfortenivåerna ger en godtagbar rättvisa för kapitalkostnaderna för nybyggda = mer lägenheter vid en marginalskatt på drygt 50 96. Bostadsfinansieringssystemet har nu tillämpats i drygt två år. Bostadsdepartementet följer självfallet uppmärksamt hur systemet fungerar. Skulle denna uppföljning visa att systemet behöver ses över kommer jag att ta initiativ till en översyn. Det synes realistiskt att räkna med att en sådan översyn behöver göras under de närmaste åren. Ett speciellt problem med den nu använda metoden för utjämning mellan besittningsformerna är frågan om de s.k. överkostnaderna. Den nyss redovisade utjämningen gäller nämligen bara den del av fastighetskapitalet som ryms inom det s.k. pantvärdet. Pantvärdebeloppen justeras successivt med hänsyn till prisutvecklingen, och de normer som används för pantvärdet ses fortlöpande över. I de fall produktionskostnaderna trots det överstiger detta värde blir räntan på lån för dessa överkostnader olika tung att bära beroende på vilken besittningsform det är fråga om. För dem som äger sin bostad gäller den allmänna regeln om rätt till avdrag för skuldräntor vid inkomstbeskattningen. För hyreslägenheter gäller att räntan får betalas fullt ut av hyresgästerna via hyran. I bostadsrättsfallet blir kostnaderna beroende av om lån för överkostnaden tas upp av bostadsrättshavaren direkt eller av bostadsrättsföreningen. Frågan om överkostnadernas storlek samt hur dessa skall finansieras vid upphandling i konkurrens har berörts i byggadministrationsutredningens betänkande Bostadsverket . Betänkandet har remissbehandlats och bereds f. n. i bostadsdepartementet. Frågan har också nyligen aktualiserats av bl.a. HSB och Riksbyggen. Den fortsatta behandlingen av problemet med överkostnader måste enligt min mening grundas på utjämningssyftet bakom riksdagsbeslutet år 1974. Vid sidan av överkostnadsproblemet finns det ytterligare ett område som har betydelse i detta sammanhang. Generellt sett ger eget arbete en betydande avkastning jämfört med det fall då man med beskattade medel betalar andra för att få arbetet utfört. Jag tänker på den möjlighet småhusägarna har att utföra vissa arbetsuppgifter själva. Samma valmöjlighet har i princip också bostadsrättshavarna i en bostadsrättsförening. I teorin finns också denna möjlighet för hyresgäster i samband med förhandlingar om hyran. I praktiken har dock möjligheterna att vid dessa förhandlingar ta upp frågan om fördelning mellan eget arbete och hyrt arbete inte utnyttjats.

Om ökad rättvisa i

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, även om jag inte känner någon tacksamhet när det gäller svarets innehåll. Innan jag kommenterar svaret vill jag gärna redogöra för de utgångspunkter jag hade för min interpellation. Bostadsminister Elvy Olsson har nämligen gjort följande uttalande: ”Ett av många skäl till att folk vill bo i småhus är att detta är ekonomiskt mer fördelaktigt än att bo med bostadsrätt eller att hyra sin bostad.” I samband med detta uttalande sade också bostadsministern att hon hoppades att den borgerliga regeringen under mandatperioden skulle kunna lägga fram ett konkret förslag när det gäller hur ekonomisk rättvisa mellan de olika boendekategorierna skall skapas. Ett sådant förslag skulle följaktligen kunna läggas fram före 1979 års utgång i bästa eller — om man så vill — sämsta fall, i varje fall inte senare. Fru Olssons uttalande innebär ett entydigt besked och ett klart ståndpunktstagande i fråga om bedömningen av hur det i dag ser ut på bostadsmarknaden både beträffande nyproduktion och beträffande nuvarande bostadsbestånd —det görs ingen uppspaltning av detta —och det redovisar klara ambitioner att angripa själva grundfrågan. Svaret redovisar i detta avseende motsatsen. Jag hittar inte några klära besked där. Svaret innebär tvärtom ett försök att glida ur det här greppet genom att tala om helt andra saker. Jag blev glad när jag läste det uttalande som bostadsministern hade gjort. Min långa erfarenhet av samarbetet med bostadsministern gav mig anledning att tro att det 'var mycket allvarligt menat. Jag kände det så, och därför var jag mån om att nu få till stånd en diskussion så att man kunde få veta i vilka former ett sådant här förslag skulle förberedas och så att vi kunde få alla krafter samlade kring bra åtgärder. Denna fråga är nämligen svår att lösa, eftersom den är så laddad med sprängstoff i dén politiska debatten att känslor kan ta överhand över saklighet och förnuft. Därför är det viktigt att den här frågan får en seriös behandling. Jag såg fram mot det efter 'bostadsministerns uttalande. Nr 90 Riksdagen fattade, som jag har berört i min interpellation och som Fredagen den statsrådet också sade, 1974 beslut om att via finansieringen försöka skapa — 18 mars 1977 rättvisa i fråga om boendekostnaderna. Mato ir r oe Statsrådet säger i svaret att beslutet fattades med stor majoritet. Den = Om ökad rättvisa i kunde inte ha varit större; ingen röstade emot, även om moderaterna fråga om boendegärna vill glömma det —- i varje fall kan man tro det. kostnaderna vid Vi var alla eniga om att det förelåg stora skillnader mellan dem som = olika besittningsforbodde i en villa som de ägde och dem som bodde i bostadsrätts och = mer hyreshus. För att ändra på det var alla partier överens om att tillämpa skilda räntor på de statliga lånen. Det var en händelse i svensk politik som märkligt nog inte väckte stor uppmärksamhet. Man behöver bara gå tillbaka till tidningsdiskussionen och protokollen från debatten här i riksdagen ett halvår dessförinnan för att finna att det var en märklig sak som hade inträffat. Dessförinnan kunde man nämligen inte nämna ordet villa, gäldränteavdrag eller småhus förrän folk fick tankeverksamheten förstörd. Därför tyckte jag att det här beslutet var en stor framgång, även om den konkreta utformning som beslutet fick inte var särdeles rationell — det vill jag gärna säga; det är fel väg att gå.

, Därför fanns det förutsättningar att få till stånd en diskussion om hur man bör lösa problemet att minska olikheten i kostnader mellan olika boendeformer. Som ett första steg valde man då att gå via finansieringen. Men det dröjde bara ett år tills de borgerliga partierna försökte sudda ut vad de hade ställt till med i denna enighet. Då vi hade att ta ställning till taxeringsgränserna, villaschablonerna och villaavdragen fick de med lottens hjälp — de hade tur den gången — en ändring till stånd och minskade därmed effekten av den utjämning som de hade varit med om att skapa ett år tidigare. Det hade inte ens framförts som önskemål från villaägarna, men man fann det opportunt att gå före för att ställa sig väl med de kretsarna. Vi är nu inne på tredje året sedan beslutet fattades. Det finns därför skäl att ta en rejäl titt på resultatet. Var det här en riktig väg? Räcker detta? Har vi löst hela problemet i och med det? Beslutet 1974 gällde ju bara nyproduktionen och ingenting annat. Finns det andra vägar att gå? Jag har personligen sysslat med den här frågan i utredningssammanhang. Det är i en begränsad del av småhusen i begränsade delar av landet som det här är ett problem. Huvudparten av småhusägare ute i landet berörs inte av problemet — de har varken sådana räntekostnader eller sådana inkomster att lösningen av det här problemet spelar någon roll 79 Om ökad rättvisa i för dem. Det är för dem som har stora hus, räntekostnader och goda inkomster som det här spelar någon roll. Det är viktigt att komma ihåg, men det kanske bör tas upp i någon annan diskussion; jag vill bara ha nämnt det. Jag hade hoppats att vi skulle få till stånd en utredning, men det blir tydligen inte så. I svaret berörs några marginella, sidoordnade företeelser på bostadsområdet, sett från den här utgångspunkten, som skulle kunna lindra de här effekterna. Jag har svårt att se det som några större saker. Jag är ledsen över att statsrådet inte kan biträda bostadsministerns uppfattning i den här frågan. Låt mig kommentera vad statsrådet säger om överkostnaderna. Jag skall inte gå in på den aktuella debatten — den får vi väl tillfälle att ta upp när bostadsfrågan och skrivelsen från HSB och Riksbyggen skall behandlas i riksdagen. Överkostnader är ett begrepp som förekommit så länge vi haft lånetaksberäkningen. Överkostnader som bottnar i höjda byggnadskostnader skall klaras med hjälp av vad som i detta sammanhang kallas för tidskoefficienten — det är ett odrägligt ord. Det innebär att man anpassar lånetaket med hänsyn till byggnadskostnadsutvecklingen. Den regleringen skall alltid göras. Den har inget samband med olika upplåtelseformer — den gäller lika för alla. Vad som kan bli aktuellt är, såvitt jag kan begripa, att man bygger småhusen finare och bättre — jag skall inte säga luxuösare — än vad staten anser motsvara normalkostnad för ett hus. För den kostnad som ligger så att säga ovanför lånetaket får man då inte räntegaranti, och man får alltså en högre kapitalkostnad. Samma förhållande gäller flerfamiljshusen. Beträffande de senare kan man reglera detta enkelt genom att inte tillåta statliga lån i bostadshus som har högre standard än vad samhället har utgått från när lånevillkoren fixerats. Men frågan om överkostnaden måste lösas oavsett och oberoende av hur vi ser på frågan om lika villkor för olika upplåtelseformer. Beträffande den andra frågan som togs upp i svaret — ställningstagandet efter hyresrättsutredningens förslag om förhandlingsrätt för hyresgästerna — är det intressant att notera att statsrådet säger att villaägarna har en fördel jämfört med andra, nämligen en obeskattad arbetsinsats. Den tror man sig förhandlingsvägen kunna få tillämpbar även vid hyresrätt. Det är väl litet sött att tro att människor som bor i flerfamiljshus skall återgå till att själva städa trappuppgångar och källare. Jag har gjort det själv i min ungdom -— jag har levt i flerfamiljshus hela mitt liv — och jag minns mycket väl hur det fungerade. Det gick bra för de människor i vilkas vardagsliv det ingick att städa golv och sådant. Men i andra bostadsområden, där sådant inte var familjernas vardagsvanor, var det arbetet bortlejt. Och nu har de vanorna spritt sig till praktiskt taget alla hyreshus. Man har alltså lejd arbetskraft för att utföra städning i trappuppgångar, källare, vindsutrymmen, uteområden osv. Det är inte så konstigt att det är annorlunda i villaområdena. På det privata fältet kan man sköta sin byk själv, men på det kollektiva fältet är det inte så enkelt. Det är därför jag anser att det är litet sött att - Nr 90 tro att man den vägen skall kunna locka med en skattefri arbetsinsats. Fredagen den Benägenheten att försöka hitta former för att smita ifrån skatt tycker 18 mars 1977 jag dessutom att man borde lägga bort. Vi får försöka finna bättre löss = ningar den dag då hyresgästerna på hela hyresmarknaden får bättre för Om ökad rättvisa i handlingsmöjligheter. Det har inget som helst samband med att skapa fråga om boende lika villkor mellan de olika upplåtelseformerna äganderätt, bostadsrätt = kostnaderna vid och hyresrätt. olika besittningsfor Jag är som sagt besviken över svaret. Jag hade hoppats att vi skulle mer få en seriös analys och ett ställningstagande i lugn och ro. Jag tror na turligtvis inte att vi blir av med gäldränteavdraget, även om det i och för sig vore berättigat att försöka finna former för att ersätta det, men jag hade hoppats att vi i det system som vi nu har gått in för skulle kunna få en bättre balans mellan de olika upplåtelseformerna. Jag har tolkat svaret så att vi skall leva med det förhållandet att det skall vara ekonomiskt mer fördelaktigt att bo i en villa som man äger än att disponera sin lägenhet med bostadsrätt eller hyresrätt. Jag förmodar att bostads ministern och många med henne nu kan skrinlägga förhoppningarna om att

Herr talman! Jag tror att det finns minst två orsaker till att så många människor i dag föredrar att bo i småhus. För det första har många flerfamiljshusområden mycket stora brister både i den inre och i den yttre miljön. Det har gjort att många människor som haft de ekonomiska möjligheterna flyttat från dåliga flerfamiljshusområden. Knappast några resurser har ställts till förfogande för att förbättra flerfamiljshusområdena eller för att vidareutveckla flerfamiljshusboendet i övrigt. För det andra har de absurt förmånliga villkoren för småhusägande, bl.a. genom skattepolitiken, drivit fram småhusvågen, som nu för kommande byggnadsperiod tar inte mindre än 74 96 av nyproduktionen i anspråk. Det finns många aspekter att lägga på småhusboendet som sådant. Och jag tror att det är dags att ställa frågan: Har samhället råd att i tätorter i så hög grad prioritera småhusboendet? Vilka blir de sociala och ekonomiska följderna i framtiden?

Men den frågan som vi skall debattera i dag är den ekonomiska orättvisa som råder mellan olika boendeformer, dvs. mellan småhus och fler 81 Om ökad rättvisa i familjshusboende. Jag vill rikta en fråga till fru Friggebo med detsamma: Kan det vara rimligt att en boendeform får finansiera en annan i så hög grad som det är fråga om i detta fall? Ty det är vad som sker i dag. Småhusboendet bär inte sina egna kostnader, utan det finansieras i hög grad av stat och kommun via skattepolitik och kommunala subventioner. Det innebär i praktiken att de människor som bor i flerfamiljshusen och som själva har en hyra på 1000 kr. i månaden för en trea via sin skattsedel betalar för småhusboendet. Villaägaren gynnas på många sätt framför hyresgästen i flerfamiljshuset: 1. Villaägaren betalar mindre skatt än andra i samma inkomstlägen, eftersom han kan dra av en stor del av sina boendekostnader vid deklarationen. Förutom skuldräntorna, det s.k. underskottet, kan han dra av tomträttsavgiften, om han inte äger tomten. En villaägare kan genom ränteavdragen årligen tjäna mellan 4 000 och 10 000 kr. i minskad skatt, och ju högre inkomsten är och ju dyrare bostaden är, desto större blir denna typ av subvention. Det är avdragsrätten som gör att det blir upp till 40 96 billigare att äga än att hyra sin bostad. 2. Han får bostadsbidrag förmånligare än andra, eftersom han får dra av 4 000 kr. av sitt ”underskott”, i realiteten av sina boendekostnader, innan bidraget beräknas. 3. I motsats till den som hyr sin bostad kan han tillgodoräkna sig den långsiktiga vinsten på de statliga räntesubventionerna. 4, I många kommuner tar man inte ut de verkliga tomt och anläggningskostnaderna för småhusen utan subventionerar varje hus med 20 000 kr. eller mer — också det en generös gåva från skattebetalarna. 6. Inte bara anläggningskostnaderna utan också driftkostnaderna blir högre för glesbebyggelse än för tätare bebyggelse — för väghållning, för avlopp, för postgång, för kollektivtrafik osv. Dessa kostnader bärs i mycket ringa grad av dem som bor i småhusområden, utan de får betalas av människorna i flerfamiljshusområdena. 7. Den allra största förmånen för villaägarna är förstås inflationsvinsten — de arbetsfria och praktiskt taget skattefria vinsterna på 15 000-20 000 kr. om året, som nu snarare är regel än undantag. Bara genom att bo tjänar villaägaren 100 000 kr. på fem år. Detta är ett orimligt förhållande. Alla de förmåner för villaägarna som jag här rabblat upp pekar i en riktning, nämligen att ju dyrare en bostad är ur samhällsekonomisk synvinkel, desto mindre andel av de verkliga kostnaderna bärs av de boende. Det är självklart att ett sådant system driver fram en efterfrågan på bostäder, som samhällsekonomiskt är kostsamma men som för den enskilde är fördelaktiga eftersom han själv slipper betala de verkliga kostnaderna. Orättvisorna mellan de olika boendeformerna är uppenbara, och de måste upphöra. 1974 års riksdagsbeslut var långt ifrån tillräckligt. Det visar siffrorna från dagens verklighet. Nr 90 Man behöver inte, fru Friggebo, företa någon uppföljning eller översyn, Fredagen den som det heter i svaret, för att konstatera det här förhållandet. Det behövs — 18 mars 1977 initiativ nu. Men fru Friggebo utlovar inte några som helst konkreta —— åtgärder. Hon är inte ens säker på att det behövs några initiativ om, Om ökad rättvisa i heter det i svaret, systemet behöver ses över. Då kan fru Friggebo möj fråga om boendeligen tänka sig att rätta till orättvisorna. Är inte de siffror och de tendenser = kostnaderna vid som finns på bostadsmarknaden nog för att fru Friggebo skall inse att = olika besittningsfordet behövs åtgärder för att bryta den nuvarande utvecklingen?

Jag vill också fråga: Vilka förändringar — för det är ganska uppenbart att det måste komma förändringar till stånd även om inte regeringen inser det — vill fru Friggebo föreslå för att åstadkomma det som måste göras? Och är det, fru Friggebo, ur samhällsekonomisk synpunkt försvarbart med ett småhusbyggande som uppgår till 75 96 av nyproduktionen?

Herr talman! Låt mig först klargöra att vad vi här talar om är skillnader i olika upplåtelseformer — hyresrätt och äganderätt — och inte frågan om hur husen skall se ut, om de är små eller stora. Herr Bergman tolkade svaret så att vi skall leva med orättvisor. Då tycker jag att han läst litet dåligt i svaret.

Herr Bergman hade en del synpunkter på hur översynsarbetet skulle bedrivas. Det tycker jag delvis är en formfråga. Men det är alldeles självklart att när vi kommer fram med ett förslag i den ena eller andra formen, så måste det förankras genom remissförfarande och liknande. Det tycker jag är delvis ointressant. Herr Bergman förde sedan ett resonemang om överkostnaderna. Det problemet löser man inte genom att exempelvis tillåta statlig upplåning endast upp till en viss nivå. Det finns ju i dag andra möjligheter att finansiera be 83 Om ökad rättvisa i byggelse, och man kan då ändå tillgodogöra sig vissa fördelar. När det gäller frågan om att möjliggöra för hyresgäster att ha synpunkter på vad de vill betala eller inte betala i hyra tycker jag att man skall låta dem ha den valfriheten. Det handlar naturligtvis inte om att smita från skatt, utan det handlar om samma valfrihet som om man skall äta hemma eller ute på restaurang. Ingen hävdar väl att man smiter från skatt när man äter hemma i stället för att gå på restaurang. Det beslut som riksdagen fattade 1974 var delvis ofullständigt, bl.a. för att det riktade in sig framför allt på de senast producerade lägenheterna. Det var också en viktig grund för ett fortsatt arbete och en fortsatt översyn av de här frågorna. Fru Lantz har rätt i en del av de punkter hon räknade upp. Hon nämnde bl.a. kommunernas politik när det gäller tomt och anläggningskostnader, där det väl i rättvisans namn skall sägas att kommunerna på senare år väsentligen har ändrat sin politik. När det gäller huruvida man skall bygga små eller stora hus tycker jag att det är mycket viktigt att man har valfrihet och att människor i hög grad skall få avgöra hur de vill bo. Den beskrivning som lämnats om nackdelar, exempelvis i fråga om energin, stämmer inte. Faktum är att det förbrukas lika mycket energi per kvadratmeter i en lägenhet i ett flerfamiljshus som ett småhus. Skillnaden är naturligtvis att lägenheter i småhusen i genomsnitt är väsentligt större än i flerfamiljshusen. Det är delvis en produkt av vissa brister som jag tycker det finns anledning att se närmare på i den översyn vi har talat om.

Herr talman! Kan man dra några slutsatser när statsrådet talar om att införa begränsningar i gäldränteavdraget? Fru Friggebo talar om att de som inte får statliga lån kan privatfinansiera och få goda vinster med gäldränteavdraget. Den enda vägen att komma åt det är att minska gäldränteavdraget. Det var i och för sig en intressant upplysning och ett bra sätt att ingripa i den frågan. Jag hoppas att få se en effekt av den tankegången. Jag vill rent generellt säga att det är en väsentlig skillnad mellan det som statsrådet säger i svaret och det som bostadsministern säger i sitt uttalande. Det står i svaret: ”Bostadsfinansieringssystemet har nu tillämpats i drygt två år. Bostadsdepartementet följer självfallet uppmärksamt hur systemet fungerar. Skulle denna uppföljning visa att systemet behöver ses över kommer jag att ta initiativ till en översyn. Det synes realistiskt att räkna med att sådan översyn behöver göras under de närmaste åren.” Alltså tidigast någon gång 1978-1979. Bostadsministern säger att det är dåligt som det är nu. Och hon väntar sig ett förslag före 1979. Då måste alltså frågan överses, beredas och remissbehandlas i god tid till 1979. Det är en väsentlig skillnad mellan det ställningstagande som statsrådet nu gör och det ställningstagande som bostadsministern gjorde i sitt uttalande.
Nr 90 Herr talman! Jag är väl medveten om att vi pratar om olika upplå Fredagen den telseformer, men det är så, fru Friggebo, att de som bor i villor ofta — 18 mars 1977 äger sin bostad och de som i bor i flerfamiljshus hyr den. Än så länge — — är det ganska ovanligt med hyresrätt för småhus. Därför är det viktigt . Om ökad rättvisa i att tala om att det är de som bor i småhus som vältrar över sina kostnader — fråga om boendepå sådana som bor i flerfamiljshus. kostnaderna vid Fru Friggebo säger att det finns skillnader, men hon tar inte avstånd = olika besittningsforfrån att det finns sådana skillnader och orättvisor. Jag får väl tolka det — mer precis som jag tolkar svaret, att dessa orättvisor menar fru Friggebo skall finnas kvar, och det kanske t.o.m. är riktigt att de finns. När det gäller detta med valfrihet på bostadsmarknaden, så måste vi konstatera att det ju i realiteten inte finns någon valfrihet. Det skulle i så fall vara den välbärgades frihet att välja en mycket dyr bostad utan att själv betala för den och den mindre välbärgades frihet att välja vad som blir över och så betala för den välbärgades val av bostad. Det sker ju en kostnadsövervältring från småhusboende till flerfamiljshusboende, och det kan man inte acceptera när det får sådana konsekvenser som det får. Därför måste man bekämpa det, och jag hade trott — precis som herr Bergman — att några förslag i detta avseende skulle komma här i debatten. Fru Friggebo tror inte på detta att småhusboendet tar mera energi än flerfamiljshusboendet.

Jag har heller inte fått svar på de frågor jag ställde. Är det inte på tiden, fru Friggebo, att vi får en helt annan typ av bostadsfinansiering, så att man kommer till rätta med dessa problem? Eller är det riktigt att orättvisorna skall få bestå?
Herr talman! En väsentlig bit av 1974 års beslut bestod ju i att man skulle möjliggöra för människor att hyra även småhus. Och låt mig säga att vi kan väl ännu inte dra de riktiga slutsatserna av det beslutet, för när det gäller produktion av bostäder är det ganska långa tider det handlar om = det gäller projektering, byggande osv. De slutgiltiga konsekvenserna av 1974 års beslut, som var mycket viktigt, har vi ännu inte sett. Fru Lantz bekräftade precis det jag sade när det gäller energiförbrukningen, att den genomsnittliga energiförbrukningen för en småhuslägenhet ligger 50 96 högre än för en flerfamiljshuslägenhet. Ja, självfallet är det så, för småhuslägenheten är ungefär 50 96 större. Det betyder att den genomsnittliga förbrukningen per kvadratmeter är lika i ett fler 85 Om ökad rättvisa i familjshus och i ett småhus. Faktum är bara att småhuset är större. Bygger man mindre småhus får man mindre elenergiförbrukning, bygger man större flerfamiljshuslägenheter — lika stora som småhuslägenheterna — får man samma energiförbrukning.

Herr talman! Herr Hugosson har frågat mig varför utredningen för planering av framtida folk och bostadsräkningar inte innehåller någon expert som representerar kommunerna och om jag ämnar komplettera utredningen med kommunal expertis. Utredningen har nyligen påbörjat sitt arbete. Direktiven förutsätter ingående kartläggning både av konsumenternas behov och intressen samt av problemen kring produktionen av statistiken i fråga. Jag har givetvis utgått ifrån att utredningen på olika sätt kommer att ta till vara all tillgänglig sakkunskap. Med hänsyn till folk och bostadsräkningarnas betydelse för kommunerna har jag emellertid ansett mig böra tillmötesgå en sedermera inkommen hemställan från Kommunförbundet att bli företrätt i utredningen. Jag avser alltså att — efter bemyndigande av regeringen att öka antalet ledamöter — förordna ytterligare en ledamot med speciell erfarenhet av kommunernas uppgifter och intressen på berörda område.

Herr talman! Jag ber att få tacka ekonomiministern för svaret på min fråga. Egentligen känns det litet besvärande att man skall behöva utnyttja frågeinstitutet i riksdagen för att få ett så självklart fel från ekonomidepartementets sida tillrättat. Det var minst sagt hårresande att kommunerna inte från början blev representerade i den här utredningen. Folk och bostadsräkningarna är ju ett viktigt underlag för den komunala planeringen, t.ex. i fråga om bostads-, hushålls och sysselsättningsfrågor. Men kommunerna är inte bara de största och viktigaste intressenterna när det gäller den här statistiken, utan de har i minst lika hög grad som staten kostnader för genomförandet av folk och bostadsräkningarna.

Det var därför med förvåning jag kunde konstatera att ekonomiministern när han tillsatte denna utredning, som jag hälsar med tillfredsställelse, inte hade uppmärksammat kommunernas viktiga roll i dessa sammanhang. Några dagar efter det att jag hade framställt min fråga inkom också Kommunförbundet med en begäran om representation. Jag är emellertid glad att ekonomiministern nu tillmötesgår detta önskemål. Jag hoppas bara att den kommunala experten tillsätts snabbt, så att utredningsarbetet snarast möjligt kan börja bedrivas på ett rationellt sätt. Jag tackar än en gång för svaret på min fråga.
301, och anförde: — nn Herr talman! Herr Rosqvist har frågat mig om jag avser att i kommande Om de små och förslag om varvsfrågor föreslå sådana åtgärder att de små och medelstora medelstora varvens varven också i fortsättningen kan konkurrera om fartygsnybyggen och <konkurrenssituareparenter. tion Analysgruppen har i sin rapport förutsatt att de små och medelstora varven får samma generella stöd som de större varvsföretagen. Detta är också en utgångspunkt vid regeringens prövning av analysgruppens förslag.
Varvsanalysgruppens förslag skulle på flera områden kraftigt ändra konkurrensneutraliteten på varvsmarknaden inom landet. De små och 175 medelstora varven som ej direkt berörts av analysgruppen får förutsättningarna för sin verksamhet väsentligt förändrade till det sämre. De anställda vid de små och medelstora varven hyser därför nu en stark oro för sina arbetsplatser och den framtida sysselsättningen. Avser industriministern att i kommande förslag om varvsfrågor föreslå sådana åtgärder att de små och medelstora varven också i fortsättningen kan konkurrera om fartygsnybyggen och reparenter?

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Det är fem varv som har berörts i analysgruppens rapport, men det är mer än fem varv — små och medelstora — som inte har berörts. Eftersom samtliga varv inom branschen har samma kategori av kunder - redare som ämnar bygga nytt eller underhålla och reparera fartyg — påverkar ändrade förhållanden för vissa varv också förhållandena för andra. De anställda vid varv som i dag inte är i en direkt kris har oroats av vad som kan hända vid deras arbetsplatser, om konkurrenssituationen också inom landet ändras väsentligt. Analysgruppen har sagt att den förutsätter generella statliga åtgärder, där också de små och medelstora varven skulle komma med. Men man har även bedömt det nödvändigt att komplettera med statliga kapitaltillskott till de i rapporten behandlade varvsföretagen. Det kan betyda för det första att beställande redare får förmånligare priser hos sådana varvsföretag än hos andra varv, för det andra att man sedan med fartyg byggda med statligt stöd kan konkurrera om transporter och frakter med fartyg som byggts på andra villkor vid svenska varv. Blir detta resultatet av regeringens kommande proposition, är den oro som personalen vid små och medelstora varv hyser för sin sysselsättning befogad. Det blir då svårt för dessa att få beställningar på nybyggen. Dessa varv har successivt gått över till byggande av fartyg i sådan storleksklass till vilken stora varv nu rekommenderats att gå ned. Konkurrensen kommer då att avse samma tonnage. De nya förutsättningar för svensk varvsindustri som föreslaget statligt redarstöd och lagerproduktionskrediter ger måste få en konkurrensneutral utformning. En väsentlig del av varvsjobben är reparations och underhållsverksamheten. Även denna har berörts i rapporten, men bara i vad avser de fem stora varven. Också en styrning av denna verksamhet får en inverkan vid de små och medelstora varven i Oskarshamn, Kalmar, Falkenberg, Lödöse och även Åmål. Staten tillhöriga fartyg skall t.ex. inte längre få översyn vid Finnboda varv utan denna föreslås bli flyttad till 9 Karlskrona. Det betyder att Götaverken Finnboda i mycket större utsträckning än nu skall hämta kunder för sin reparationsverksamhet bland fartyg som finns på ostkusten. Götaverken Finnboda tillhör den grupp som skall få statligt stöd. Varven i exempelvis Oskarshamn och Kalmar har inte nämnts. Vid dessa varv kan även förutsättningarna för reparationsverksamheten komma att försämras. Det är bra och riktigt att staten medverkar till att upprätthålla sysselsättningen, men det får inte ske på det sättet att man flyttar problemen från ett ställe till ett annat. Avslutningsvis skulle jag vilja ställa följande fråga: Kommer industriministern att ta hänsyn till det ojämna konkurrensförhållande som kan uppstå också på reparationsområdet, om analysgruppens förslag i det avseendet genomförs?

Herr talman! Herr Svanberg har frågat industriministern om han är beredd att nu meddela när en enligt 136 a § byggnadslagen ansökt utvidgning av verksamheten vid Karlsborgs Bruk kan komma till stånd. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara interpellationen. De problem som hänger samman med att vi i Sverige f.n. har en i förhållande till våra råvarutillgångar för stor produktionskapacitet inom skogsindustrin har diskuterats här i riksdagen åtskilliga gånger. Jag går därför inte närmare in på denna fråga. Det är allmänt känt att den totala genomsnittliga avverkningen inte kan ökas om skogsvårdslagens grundläggande princip om ett uthålligt skogsbruk skall kunna upprätthållas. Först om mycket omfattande åtgärder vidtas, som ökar skogsproduktionen, kan detta bli möjligt. Som tidigare har meddelats avser regeringen att under år 1978 presentera ett samlat näringspolitiskt program för hela skogsnäringen.

I dessa fall måste strävan emellertid alltid vara att finna en lösning vad gäller råvaruförsörjningen, som innebär att den totala förbrukningen av skogs råvara inte ökar eller i varje fall ökar så litet som möjligt. Innan ställning kan tas till en råvarukrävande utbyggnad måste därför noggranna överväganden göras beträffande dels råvaruförsörjningen för denna, dels projektets konsekvenser för skogsindustrin i övrigt. Vad gäller utbyggnadsplanerna för det av ASSI ägda Karlsborgs Bruk, :som herr Svanbergs fråga avser, har jag erfarit att bolaget f. n. utreder olika utvecklingsalternativ. Överläggningar mellan regeringen och bolaget kommer att inledas inom kort. Innan förutsättningarna för utvecklingen av Karlsborgs Bruk närmare har klarlagts kan överväganden av det slag jag nyss har nämnt inte göras. Jag anser det därför inte vara möjligt för regeringen att f.n. ta slutlig ställning till bolagets ansökan.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru bostadsministern för svaret. Men samtidigt måste jag framhålla att svaret tyvärr är negativt och otillfredsställande. Bostadsministern framhåller dock i slutet av sitt svar att ASSI f.n. är sysselsatt med vissa utredningar om Karlsborgs Bruk och att överläggningar skall upptas mellan ASSI och regeringen, varför man får hoppas att dessa överläggningar snarast kommer att leda till positivt resultat. Jag vill starkt understryka det stora behov av industriutbyggnad och därmed ny sysselsättning som föreligger i östra Norrbotten, liksom de krav på snara insatser som befolkningen i området reser. Därutöver vill jag framföra min förvåning över det sätt på vilket interpellationssvaret lämnas. Jag avser då inte bostadsministerns svar här i kammaren. Jag ställde interpellationen till industriministern, men den har kommit att besvaras av bostadsministern. Om detta hade inte varit något att säga, ifall det inte tidigare lämnats en form av interpellationssvar. Redan den 5 mars höll industridepartementets statssekreterare ett politiskt anförande i Piteå i Norrbotten, och han kunde då avslöja att regeringen under våren kommer att bifalla ASSI:s framställning om utbyggnad av Karlsborgs Bruk, på sätt som jag anfört i interpellationen. Det finns alltså en väldig skillnad mellan industridepartementet och bostadsdepartementet i denna fråga. Man ställer sig onekligen frågan vilken mening som skall segra till slut. Med all respekt för bostadsministern hoppas jag att industridepartementet avgår med segern i den här frågan. Samtidigt kan jag dock inte underlåta att uttrycka min förvåning över regeringens nya metodik när det gäller besvarandet av interpellationer. Skall de besvaras i riksdagen eller på politiska möten? Skall de besvaras från ett eller två departement? Och skall i så fall svaren vara samstämmiga eller olika lydande? En samlad översyn och en riksomfattande planering av den svenska skogsindustrin, med hänsyn tagen till vårt skogsbruk och dess framtida utveckling, måste komma till stånd omgående; därom kan bostadsministern och jag vara överens. Jag anser dock inte att de krav som jag framställt i min interpellation på något sätt strider mot dessa principer. Det är två skäl som gör att jag anser att denna utbyggnad bör kunna tillåtas helt vid sidan av pågående utredning och planering. Först och främst rör det sig här om en ytterst marginellt ökad förbrukning av massaved. Det erfordras i stort sett ca 100 000 kubikmeter barrved. Denna kvantitet barrved kan ASSI dessutom till stor del självt få fram genom omdisponeringar mellan sina industrier i Norrbotten, och en stor del av den kvantitet som så att säga tas från Piteåindustrin kan där ersättas med grönflis och returpapper. Den ökade förbrukningen i övrigt rör sig om ca 200 000 kubikmeter lövmassaved. Det är då värt att uppmärksammas att skogsvårdsstyrelsen i länet och särskilt skogsägarföreningen intygar att man har synnerligen stora svårigheter att få avsättning för den lövmassaved man för ut på marknaden. Den förföljelse — om det uttrycket tillåts — som våra lövskogar varit utsatta för under de senare åren har inte ändrat detta förhållande, och vi får väl förutsätta att en ökad avsättning av lövved också kan ge oss en förnuftigare skogsvård framöver, varför den råvaruförbrukning som det här talas om knappast kan anses äventyrlig. Till detta kommer att det är av synnerlig vikt för en hel bygd att denna industrietablering, som vi talar om, kan komma till stånd. ASSI driver vid Karlsborgs Bruk ett sågverk, en massafabrik och ett pappersbruk. Som de flesta något äldre skogsindustrier lämnar anläggningen vid Karlsborg mycket övrigt att önska när det gäller miljövården, särskilt då utsläppen i luft och vatten. ASSI har ålagts att göra en rätt kostsam investering för att uppfylla kraven på en bättre miljövård. Det är i det sammanhanget bolaget vill öka produktionen och även vidareförädlingen för att industrin skall kunna bära de ökade miljökravens ekonomiska konsekvenser. Skulle inte en kapacitetsökning få ske, blir lönsamheten efter denna miljöinvestering tämligen tveksam. Detta skulle på sikt kunna innebära att bolaget med dessa ekonomiska förutsättningar måhända måste överväga en nedläggning av hela industrin, vilket skulle få förödande konsekvenser för utbygden, ja, för hela östra Norrbotten, där sysselsättningsläget redan nu är synnerligen besvärligt. Skulle däremot den lilla ökning av råvaruförbrukningen som här ifrågasätts få komma till stånd, så kan bolaget gå vidare med ytterligare förädling. Bl. a. har nämnts en kartongfabrik med ca 250 anställda som en möjlighet. Bostadsministern framhåller att ASSI inte är klart med alla utredningar än. Naturligtvis får det ankomma på bolagets ledning och de anställda att närmare studera förutsättningarna för denna vidareförädling för att finna ut vilken produkt man helst bör producera. En investering i en vidareförädling är ju inte avsedd att komma till stånd förrän om något år, varför tid finns för en noggrann projektering. Även om således utbyggnaden av vidareförädlingen dröjer ett eller annat år är det av utomordentlig vikt att frågan om kapacitetsökningen och därmed en ökad råvaruförbrukning snabbt avgörs. ASSI måste nämligen mycket snart starta de ombyggnader som föranleds av miljövårdskraven. Vid den ombyggnaden måste man veta vilka råvarukvantiteter man har att räkna med. Man måste med andra ord redan nu känna till vilka vidareförädlingsmöjligheter man kan räkna med i framtiden. Tanken att ASSI skulle tvingas projektera för en produktion som på relativt kort sikt kan bli olönsam och skapa bekymmer för industrins fortbestånd — i stället för att projektera för en utveckling som på några års sikt kan ge östra Norrbotten 200-300 nya jobb — möts av mycket starkt motstånd i bygden. Man anser sig ha rätt att kräva att hänsyn tas till denna bygds stora arbetslöshetsbekymmer sedan många år, och man anser sig ha rätt att få förädla sina råvaror och därmed kunna ge sysselsättning åt människorna i bygden. Jag tackar än en gång bostadsministern för svaret.
Herr talman! Jag tror inte att herr Svanberg skall se mitt svar som så negativt.

Och det gör vi därför att vi, liksom herr Svanberg, är oroliga för sysselsättningen i Norrbotten och verkligen är mycket angelägna att kunna finna vägar för att ge ett positivt besked till bolaget — och det, som jag hoppas, inom icke alltför avlägsen framtid. Några delade meningar mellan olika departement i den här frågan finns det inte, men vi kan inte för dagen ge ett mer konkret besked utan måste först diskutera frågan med bolaget. De diskussionerna skall äga rum inom någon vecka.
Herr talman! Jag är mycket nöjd med det senaste beskedet som bostadsministern gav. Skillnaderna mellan oss är inte så stora, säger hon. Jag hoppas att de skall bli obefintliga, så att bostadsministern efter sin betänketid kan ge mig sitt ja. Tack för det senare svaret!

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat om jag har uppmärksammat vissa av honom påtalade negativa tendenser på sjukvårdens område och om jag är beredd att medverka till att finna lösningar på dessa problem. Herr Fågelsbo berör särskilt centraliseringen av sjukvården till stora sjukhusenheter och de begränsade möjligheterna att få hembesök av läkare. Den snabba medicinska utvecklingen har medfört att det har blivit vissa negativa tendenser inom Sjukvården 9” vissa negativa tendenser inom Sjukvården allt svårare för den enskilde läkaren att följa utvecklingen annat än inom relativt begränsade medicinska verksamhetsområden. Samtidigt kräver den moderna sjukvården ofta en omfattande och dyrbar utrustning. Detta har lett till en ökad specialisering och en centralisering av sjukvården till större sjukhusenheter. Betydande insatser har gjorts av sjukvårdshuvudmännen för att få till stånd en kvalitativt högtstående sjukhusvård. Vi har i dag i vårt land en sjukhusvård som även internationellt sett anses stå på en mycket hög nivå. Den öppna decentraliserade sjukvården har emellertid inte byggts ut på samma sätt. Det har medfört en stark tillströmning av patienter med enklare åkommor till sjukhusens specialistmottagningar, vilken har fått till följd betydande sjukvårdsorganisatoriska problem och otillfredsställande väntetider. Många patienter har också fått långa resvägar. Under de senaste åren har emellertid en målmedveten utbyggnad av vårdcentraler och annan närhetsservice kommit i gång. Sålunda har under åren 1973-1976 tillkommit ca 150 vårdcentraler och läkarstationer, och för år 1977 omfattar landstingens planer ett nettotillskott av ett 60-tal nya sådana anläggningar. Ett flertal undersökningar har visat att även tämligen kvalificerade vårduppgifter med fördel kan föras ut till välutrustade sjukvårdsenheter utanför sjukhusen. Detta gäller givetvis i särskilt hög grad vårdcentraler som har tillgång till både allmänläkare och specialister. Jag anser det därför angeläget att utbyggnaden av den öppna sjukvården utanför sjukhusen fortsätter. Detta har även betonats i regeringsförklaringen. Socialdepartementets sjukvårdsdelegation ger också förtur åt denna vårdgren både i investeringshänseende och vid fördelningen av nya läkartjänster. Den öppna sjukvården utanför sjukhusen bör enligt min mening planeras med utgångspunkt i patienternas önskemål om kontinuitet och närhetsservice samt — så långt det är möjligt — valfrihet inom sjukvården. Jag vill erinra om att frågor om personalkontinuitet kommer att behandlas av den kommitté rörande sjukvårdens inre organisation som jag nyligen har fått regeringens bemyndigande att tillkalla. Jag kan också nämna att jag avser att begära regeringens bemyndigande att tillsätta en särskild arbetsgrupp med uppgift att bl.a. på grundval av erfarenheterna av pågående försöksverksamhet lägga fram praktiska förslag till hur en god läkarkontinuitet och närhetsservice skall kunna förverkligas inom den öppna sjukvården i olika delar av landet. Hembesöken utgör enligt min mening en viktig del av patienternas närhetsservice, framför allt i de fall då patientens allmänna tillstånd talar emot transport till en läkarmottagning och då en snabbt påbörjad behandling behövs redan i hemmet. Det bör vara möjligt att i takt med den ökande läkartillgången använda hembesök oftare än vad som nu sker. Jag anser det nämligen angeläget att läkarna inom den öppna decentraliserade sjukvården känner till patienternas levnadsvillkor i vidsträckt bemärkelse. Detta torde ofta utgöra en god grund för insatser utifrån en helhetssyn på den enskilda patientens behov av medicinsk vård och andra stödåtgärder.

Herr talman! Jag skall be att få tacka fru statsrådet Troedsson för att jag fått min interpellation besvarad. Även om jag uppskattar den sjukvård vi har i vårt land, så har jag pekat på de negativa tendenser som blivit följden av den centralisering till stora sjukvårdsenheter som har ägt rum. För att råda bot på detta, menar statsrådet, bör man fortsätta utbyggnaden av vårdcentraler som ett led i decentraliseringen av den öppna sjukvården. Statsrådet avser också att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på grundval av erfarenheter av pågående försöksverksamhet lägga fram förslag till hur en god närhetsservice skall kunna förverkligas inom den öppna sjukvården i olika delar av landet. I min interpellation har jag framhållit önskvärdheten av hembesök av läkare vid vissa sjukdomstillfällen. Statsrådet Troedsson säger i svaret att i takt med ökad läkartillgång skall hembesök kunna bli en möjlighet i större utsträckning. Herr talman! Jag är nöjd med svaret, och jag hoppas nu att åtgärder efter de linjer som fru statsrådet här dragit upp skall kunna genomföras inom en inte alltför avlägsen framtid. Därför tackar jag ännu en gång för svaret.

Herr talman! Vad är det som gör att doktorer i dag troligen gör färre hembesök än förr? Vi har förmodligen inte färre doktorer i landet, och vi har snabbare transportmedel. Men i gamla tider fanns det ingen arbetstidslagstiftning och inga krav på begränsad arbetstid — i varje fall inte för doktorerna. Doktorernas hustrur svarade i stor utsträckning för den service som nu ombesörjs av anställda, som i sin tur har krav i fråga om arbetstiden. Det fanns färre telefoner ute i bygderna, och det blev av den anledningen också mycket färre tidsbeställningar. Mottagningarna blev därför inte så låsta. Folk hade tid att vänta. Vi minns Per och Kersti som bytte ring i Värnamo på marknaden; de hade tålamod. Det är nog en egenskap som är i starkt avtagande här:i landet. Doktorerna gjorde sjukresor, ofta efter mottagningens slut. Den nya tiden har förändrat allt detta. I storstäderna är den öppna vården utanför sjukhusen öppen bara 40 av veckans 168 timmar, medan den slutna vården alltid är öppen. De praktiserande läkarna har ofta telefonsvarare och är därigenom mera svåråtkomliga. Sjukresorna har i storstäderna rationaliserats genom jourbilar, som radiodirigeras till mera trängande fall. Kan man ändra på detta? Statsrådet Troedsson hoppas det, och jag hoppas det också. Om åtgärder mot vissa negativa tendenser inom Sjukvården 100 Många unga doktorer i dag anser nog att betingelserna för en fullgod undersökning är så mycket bättre på en läkarmottagning än i hemmet och att tidsutdräkten och kostnaderna för samhället för ett hembesök sällan försvarar en sådan åtgärd. För min del tror jag att det vore önskvärt om man kunde tillmötesgå de önskemål, för vilka herr Fågelsbo gjort sig till talesman här, i större utsträckning än f.n. Även i storstäderna upplever vi ofta svårigheter när anhöriga eller grannar har kommit släpande med gamla sjuka människor till sjukhusens akutmottagningar och man efter en undersökning inte finner möjlighet att bereda dem husrum på sjukhuset. I många sådana fall hade det varit bättre om läkaren besökt de sjuka i hemmet — det gäller också ålderdomshemmet. Men vi måste inse att detta i stor utsträckning är ett jourproblem, hur man i hela landet skall kunna täcka veckans alla 168 timmar. När jag en gång i tiden tjänstgjorde på den psykiatriska kliniken på Ulleråkers sjukhus fanns det något som hette hjälpverksamhetsläkare. Jag vet inte om det fortfarande finns eller om det är avskaffat. Det var en doktor som var baserad på sjukhuset och därifrån ryckte ut i bygderna. Kanske något av detta kunde vara tillämpligt även inom kroppssjukvården, därför att så fort man har att röra sig med jourproblematiken måste man tänka på kostnaderna. Och kostnaderna blir minst där man har tillgång till den största personalreserven.

Herr talman! Herr Andersson i Lycksele har frågat mig när jag kommer att tillsätta en utredning angående videogram. Arbetet med direktiven till videogramutredningen är i det närmaste slutfört. Jag räknar med att utredningen skall kunna tillsättas inom några veckor.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för det koncentrerade svaret på min fråga. Den socialdemokratiska regeringen anmälde under vårriksdagen 1976 i propositionen om TRU att den hade för avsikt att tillsätta en utredning om videogram. I kulturutskottet hade vi att ta ställning till två motioner i samma fråga, och för att få in synpunkter från så många som möjligt sände vi ut de motionerna på remiss till en rad organ. Utskottsbehand lingen uppsköts därför till hösten 1976. Innan kulturutskottet hade slutbehandlat nämnda motioner meddelade emellertid den nye utbildningsministern Wikström sin avsikt att tillsätta en utredning om videogram. Jag uppfattade utbildningsministerns uttalande då som ett uttryck för en vilja att handla skyndsamt. I sitt betänkande 1976/77:20 uttalade kulturutskottet att ”en utredning skyndsamt bör tillsättas med uppgift att följa och studera utvecklingen på videogramområdet samt att föreslå sådana åtgärder från samhällets sida som kan behöva vidtagas för att möta och påverka denna utveckling i syfte att slå vakt om yttrandefriheten, den politiska demokratin och de kulturpolitiska strävandena”. Det är mig bekant att ett utkast till direktiv till en sådan utredning fanns utarbetat inom departementet redan före den nye utbildningsministerns tillträde. Mot denna bakgrund finner jag det överraskande att ett så långt dröjsmål har skett. Nu säger utbildningsminister Wikström att utredningen skall kunna tillsättas inom några veckor. Det blir alltså ytterligare något dröjsmål. Jag vill dock hoppas att det blir mycket kort. Låt mig också tillägga att jag är ganska nyfiken på innehållet i direktiven till utredningen. Jag vill därför fråga utbildningsministern om kulturutskottets och riksdagens uttalande beträffande direktivens innehåll till alla delar kommer att beaktas.
Herr talman! Det är riktigt att jag redan i höstas sade att vi skulle tillsätta en utredning. Sedan dess har vi dock för riksdagen framlagt en budgetproposition och ett tiotal särpropositioner, av vilka somliga är så pass omfattande som de som gäller högskolereformen, folkhögskolan, stödet till bokhandeln, kulturtidskrifterna, de handikappades kulturella verksamhet, samerna m.m. Vi har alltså fått ägna rätt mycket tid åt detta. Till detta kommer att direktiven blir ganska omfattande. Jag kan avslöja så mycket som att de inte är identiska med dem som den gamla regeringen hade förberett. Vi har begärt in förslag till ledamöter från partierna, ordföranden är vidtalad och en sekreterare för utredningen kontaktad.
Herr talman! Utbildningsministern säger nu att direktiven inte blir identiska med det utkast som den förra regeringen hade utarbetat. Det kan jag i och för sig förstå, och det är inte överraskande. Jag är ändå nyfiken på ett svar på den fråga jag ställde, om regeringen beaktar det uttalande som kulturutskottet och riksdagen enhälligt gjorde beträffande innehållet i direktiven. I så fall kan det inte — om jag bedömer situationen rätt — bli så stora avvikelser från den förra regeringens utkast till direktiv.
Herr talman! Självfallet utgår vi från den beställning som kulturutskottet har gjort, och de förändringar i direktiven som har skett är naturligtvis förbättringar.

99, och anförde: Herr talman! Herr Gillström har frågat mig om regeringen kommer att vidta åtgärder för att snarast förbättra Gävleborgs situation i radiooch TV-hänseende och om resurser kommer att anvisas till centra av typ Gävle, Västerås, Eskilstuna m.fl. som inte har distriktskontor för att effektivare täcka nyhetsbevakningen i sådana områden. När det gäller lokalradio får Gävleborgs län anses förhållandevis väl tillgodosett genom den egna lokalradiostationen, som har Gävle till huvudort. Inom ramen för Sveriges Radios regionala organisation finns en fast anställd reporter i Gävle. Sveriges Radio och Sveriges Lokalradio strävar efter att samlokalisera sina resurser i Gävle. När en permanent lösning av lokalfrågan har nåtts kommer Sveriges Radios nuvarande provisoriska TV-utrustning att bytas ut. Även i Eskilstuna och Västerås strävar Sveriges Radio och Sveriges Lokalradio efter att genom sambruk av resurser tillgodose nyhetsbevakningens behov. Som interpellanten känner till ägnar radioutredningen stort intresse åt frågan om den regionala programproduktionens omfattning och innehåll. Utredningen kommer att överlämna sitt betänkande inom kort. Jag finner det inte lämpligt att nu föregripa beredningen av utredningens förslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det gav inga löften om åtgärder för att förbättra radio och TV-situationen i Gävleborg eller för de centra av typen Västerås, Eskilstuna, Jönköping och Kalmar vilka liksom Gävle inte har eget distriktskontor. Herr statsrådet vill inte föregripa radioutredningens betänkande, vilket är klokt. Det har dock sipprat ut en del om förslaget, vilket gör att man kan ha onda aningar också för framtiden. Är det så att riksbevakningen för TV skall skötas från Stockholm och inget filmteam placeras i Gävle, lär situationen inte bli bättre efter ett beslut med ett sådant betänkande i botten. Men på den punkten har ju statsrådet möjligheter att ingripa i den kommande propositionen. Jag förmodar att representanter för de andra nämnda centra de lar mina farhågor. Vad Gävleborg beträffar tycks vi ha hamnat vid sidan om Sveriges Radios intresse. I min interpellation pekade jag på att man f.n. har en enda reporter stationerad i Gävle. Just den vecka när interpellationen skrevs befann han sig på distriktskontoret i Falun, och det var i mitten av februari. I sitt svar upprepar statsrådet min uppgift om denna enda reporter. Det tilläggs att det är en fast anställd reporter. Eftersom svaret kommer några veckor efter interpellationen ringde jag i går upp Sveriges Radio i Gävle, och det lät på följande sätt. ”Det här är en automatisk telefonsvarare. Sveriges Radios lokalkontor i Gävle är obemannat t. v., och den som vill ha upplysningar eller lämna ett meddelande kan ringa till Sveriges Radios distriktskontor i Falun, telefon 023/196 20.” Som statsrådet förstår är det inte mycket till fast anställd reporter vi har vid Sveriges Radio i Gävle. Under hela tiden sedan min fråga ställdes har han enligt uppgift arbetat i Falun och har ett vikariat som reporter i Gävle fram till den sista i innevarande månad. Jag har full förståelse för om distriktskontoret i Falun bedömer det så att reportern gör större nytta tillsammans med de fyra andra vid distriktskontoret än som ensamreporter i Gävle i det närmaste utan tekniska hjälpmedel. Herr statsrådet hänvisar också till att när en permanent lösning av lokalfrågan skett, så kommer Sveriges Radios nuvarande provisoriska TV-utrustning att bytas ut. Det låter förnuftigt, även om man har svårt att begripa att just Radio Gävleborg, som hittills fungerat fint i ljudradion, skulle behöva utsättas för en så dålig planering att lokalfrågan inte var löst vid starten. Det kan också tilläggas att Sveriges Radio i Gävle redan fått en ny TV-kamera. Det är bara det att där inte finns någon tekniker att sköta den. Någon robotkamera lär det väl knappast vara, och utan tekniker är sändning omöjlig. Varpå kan det egentligen bero att Gävleborg blivit, som jag sade i min interpellation, en Sveriges Radios bakgård? Händer det för litet i länet? Det kan knappast vara orsaken. Gävle är tillsammans med Sandviken ett primärt centrum, som ger underlag för mängder av radio och TV-inslag. Sysselsättningsmässigt borde ett unikt specialstålverk ge mängder av uppslag. Vilken kommun har i likhet med Gävle varit de stora rubrikernas kommun för planerade stora företagsetableringar, som i tur och ordning gått om intet: först ett koksverk, sedan ett varv och f.n. ett valsverk skjutet på framtiden, alla med ca 500 sysselsättningstillfällen? Eller var satsar man så mycket på kulturella aktiviteter som i detta område? För att inte tala om vilken dominerande ställning länet har när det gäller sport, som ju utgör en stor del av sändningstiden. I söndags t.ex. hade vi länsmästerskap i bandy. Det kallas också SM, och därför förlades det till Stockholm, vilket var tur för radio-TV. Helgen före tog två hälsingar från Delsbo hem Holmenkollens 50 km och damlopp. Nästa helg går hockeyfinalen i Gävle. Då kommer förmodligen TV-bussen från Stock holm för att visa landet i övrigt vad vi borde ha fått producera från eget SR kontor i Gävle. Många fler exempel skulle kunna dras på hur klubbar från Gästrikland och Hälsingland dominerar speciellt vinteridrotten men hur vi ändå kommer på undantag när det gäller sändningar från alla dessa begivenheter. Speciellt illa ute är givetvis Hälsingland, som numera inte ens har någon SR-frilansare. Det mest lovande i statsrådets svar är ändå att Sveriges Radio och Radio Gävleborg kommer att samordna sina resurser, när lokalerna har tagits fram. Det är ändå det vettigaste sättet att använda knappt anslagna medel för att täcka också denna vita fläck på Sveriges Radios karta. Kommer statsrådet att verka för en snabb sådan utveckling?
Herr talman! Självfallet byggde jag mitt svar på uppgifter som jag har inhämtat från Sveriges Radio. Men man kan ju knappast förbjuda en fast anställd reporter i Gävle att då och då besöka Falun. Båda städerna kan ha sina förtjänster och ingår i samma distrikt. Nästan alla de frågor som herr Gillström tar upp berör Sveriges Radios interna planering och resursfördelning. Det tillfälle då regering och riksdag kan ta ställning till de frågorna är när radioutredningen har lämnat sitt material och det har remissbehandlats. Då kan en proposition läggas fram som riksdagen får ta ställning till. Jag delar naturligtvis herr Gillströms uppfattning att det är viktigt att alla regioner i landet får sitt behov av radio och TV-verksamhet tillgodosett. Jag tolkar herr Gillströms inlägg som ett första led i den opinionsbildning som bör ske i anslutning till radioutredningens betänkande.
Herr talman! Det är alldeles givet att en anställd i Gävle kan behöva göra en tjänsteresa till Falun, men att den skall behöva ta fem veckor har man litet svårt att förstå i Gävleområdet. Jag har försökt få fram statistik på hur mycket Sveriges Radio sänder inom olika delar av landet. Det är inte så lätt att få den länsvis, men en viss tendens kan ändå skönjas. När det gäller distriktens produktion visar det sig att för ljudradio låg Gävle-Dalaområdet förra budgetåret sist i antalet sändningstimmar för samhällsprogram, seriös musik, teater — saknas helt trots Uppsala Gävle stadsteater — och ungdomsprogram, som också saknas helt. När det gäller den totala sändningstiden ligger vi också bland de sista. Beträffande TV är det ännu sämre. Där ligger vi med 0,2 sändningstimmar per vecka långt efter alla övriga distrikt. Regionalt har vi där Mitt Nytt, som förbättrar statistiken. Men skall man vara riktigt sanningsenlig visar statistiken också att av Mitt Nytts två distrikt, Gävle-Dala och nedre Norrland, har nedre Norrland, dvs. Y och Z-län, fem gånger så mycket sändningstid per vecka som Gävle-Dala. Det betyder att vi gävleborgare Nr 91 tittar på andra läns inslag 80-90 96 av sändningstiden i Mitt Nytt, efter Tisdagen den som Falun med sitt filmteam givetvis lättare åker ut för sändning i Kop — 22 mars 1977 parberg än i Gävleborg. Vid samtal med Faluredaktionen betonar man också att det sker en noggrannare prövning av inslag från Gävleborg, Om Sveriges Radios innan man skickar ut sitt team dit. Man säger också att för riksinslag verksamhet i och Mitt Nytt gör man mer från Falun än från Gävle. Klyftan mellan Gävleborgs län de två länen har vidgats under senare tid när det gäller sändningstiden. Herr talman! Jag hoppas att jag med det här tillägget har gjort klart för statsrådet hur illa ställt det verkligen är i Gävleborg. Det är alltså ingen tillfällighet att samtidigt som den här interpellationen har framställts beträffande länet har en likartad framställts i Gävle kommunfullmäktige av en partikamrat till herr statsrådet beträffande kommunen. Det underlättar kanske för departementet att verkligen göra en insats för en förändring på den här punkten. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! I utbildningsdepartementet prövar vi självfallet alla förslag med samma goda vilja oavsett vem som väcker dem eller vem som ställer frågor. Jag vill understryka att det inte bara är i utbildningsdepartementet som man bör följa denna fråga utan också i ledningen för Sveriges Lokalradio och Sveriges Radio. Jag är övertygad om att man där kommer att läsa herr Gillströms inlägg.